Herr talman! Jag är glatt överraskad över att ha fått en replik. Dock blev jag litet sorgsen när jag hörde herr Bohman. Han läser nog fel och missuppfattar: jag har ingenting emot Gösta Bohman som privat person. Trots att jag ett antal år har varit hans bänkkamrat har jag ju överlevat — med fullt bevarad sinnesfrid och utan att ha blivit knivstucken en enda gång. Det här förhållandet att vi väcker misstroendevotum visar att vi är angelägna om att bereda Gösta Bohman möjligheten att snabbt få njuta sitt otium, som säkert är välbehövligt och välförtjänt på många sätt. En annan sak är att jag avskyr herr Bohmans politiska åsikter på vissa punkter, exempelvis inställningen till frågan om u-länderna, till jämställdhetsproblemen och till fördelningsfrågorna. Men det är viktigt att vi rensar bort vad vi anser om privatpersoner och vad vi anser om politiska personer. Överlevnad i politiken är icke möjlig om man inte gör denna klara avgränsning. Därför var jag sorgsen när jag lyssnade till herr Bohman. Jag hoppas jag klarar mig från kniven även i fortsättningen. När det sedan gäller själva sakfrågorna är det alltså väsentligt att ha klarlagt att ni vill ta bort garantin för fullständig värdigbeständighet hos pensionerna. Jag accepterar inte att man kan ha pensionstillskott som kompensation för detta. Det är ett helt annat problem. Jag accepterar inte era försök att dela in de äldre människorna i ATP-pensionärer och folkpensionärer. De är pensionärer allihop, och de skall behandlas lika i vad avser värdebeständigheten. Sedan: Nu frågar ni mig om budgetunderskottet och om underskottet i utrikeshandeln. Det är så dags. Det var vad vi sade: Om de borgerliga får bedriva sin överbudspolitik. som de talade för i 1976 års valrörelse. kommer detta att försvaga vår ekonomi. det kommer att undergräva våra statsfinanser - och då är det farligt för både sysselsättning och social trygghet. Läs slutdebatten i 1976 års valrörelse. Det var Gunnar Strängs och mitt budskap. detsamma i replik efter replik. Sedan satte ni i gång och försvagade ekonomin, och framför allt förstörde ni statsfinanserna totalt. Genom att ni inte höll i utgifterna och genom att ni inte skaffade inkomster blev det ett gap. När vi sade, att detta går illa förr eller senare sade ni: Ni är vidskepliga, ni skräms, det här är inte så farligt. Ni hotar sysselsättningen. Ni begriper er inte på modern konjunkturteori. Ni är gammaldags gökar, som säger att man skall hålla ordning på finanserna. — Vad är det för prat, sade ni. Och nu sitter ni där med bekymret. Tycker inte ni också att det är besvärligt med underskottet i budgeten och i statsfinanserna? Jo, det tycker vi. Det är oerhört svårt för Sverige, och det måste vi komma åt — och det kan sam politik och gradvis vi göra genom att under många år föra en återhå försöka ställa till rätta allt det som ni har ställt till med. Men det vi säger är följande: Om man plötsligt drastiskt byter fot och drar i gång en hård åtstramningspolitik i en nedgående konjunktur, då blir resultatet minskad efterfrågan, ökad arbetslöshet, ökad utslagning av produktionsresurser. Och då hamnar man i den ena villan värre än den andra. Skall vi komma till rätta med detta måste vi göra det med en offensiv politik, som håller människor och produktionsresurser i arbete. Det betyder icke ett ögonblick att vi ställer ut några bjärta löften. Jag sade nyss att det inte blir tal om några vidare reallöneökningar på ett tag. att det inte blir tal om några stora reformer — eller om några reformer alls. Det blir kärvt och besvärligt. Vi får ta åtskilliga år på oss för att rätta till det som ni har ställt till med. Det kommer att prägla det förslag som vi lägger fram i mitten av november. Men det ni gör nu är att ni, när plötsligt sanningens minut kommer till er, drar åt ekonomin så hårt att det blir arbetslöshet. kanske sjunkande produktion, mycket av stillastående i Sverige. Det är en dålig metod, en defensiv metod — även om jag förstår att ni är skrämda och har goda ambitioner att ställa allt till rätta. Det är det som sker. Därför kan det inte kallas fräcka lögner att säga att om man stramar åt ekonomin i en nedåtgående konjunktur, blir det arbetslöshet. Det är allmänt accepterad konjunkturteori, som vi bl.a. lärde oss av Bertil Ohlin. Efter det enorma hyllningstal som Ola Ullsten höll till Bertil Ohlin. är det synd att han skulle sluta med att beskriva Ohlins vetenskapliga gärning som en fräck lögn. Det var nämligen vad Ola Ullsten i realiteten gjorde.

Herr talman! Så får vi väl återgå till ordningen. Men jag skall i mitt anförande, i varje fall delvis, bemöta en del ting som Lars Werner och Olof Palme förde fram i sina senaste repliker. När kammarens ledamöter för någon månad sedan sammankallades till någonting i Sveriges historia så sällsynt som en urtima riksdag, var motivet nödvändigheten att vidta stabiliseringspolitiska åtgärder för att hindra en under hösten ökande belastning på Sveriges bytesbalans. Utvecklingen under sommarmånaderna hade ju bekräftat just de farhågor som framfördes redan i våras, nämligen att efterfrågetrycket skulle bli betydligt starkare i den svenska ekonomin än ute i omvärlden. Momshöjningen och de tidigarelagda förhöjda punktskatteökningarna var alltså helt enkelt nödvändiga för att inte den långsiktiga planeringsstrategi som regeringen och riksdagen hade beslutat sig för tidigare i år skulle försvåras. Strategin syftar till att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till vårt lands strukturella balansproblem — det stora underskottet i bytesbalansen och budgetbristen. Och båda beror — jag upprepar det efter de inlägg som har förekommit — ytterst på att vi i Sverige konsumerar mer än vi producerar. Varken vi politiker eller enskilda medborgare har anpassat konsumtionen till 1970-talets låga ökningstakt i vår samlade produktion — vår bruttonationalprodukt, alltså. Problemen har sedan starkt förvärrats av de språngvisa oljeprishöjningarna. Gapet mellan inkomster och utgifter i hela den svenska samhällsekonomin har nu blivit oroväckande stort och visar klara tendenser att öka. Ett lands underskott i bytesbalansen utgör, om inte underskottet är rent tillfälligt, ett klart tecken pi fått den storlek som fallet nu är för Sveriges vidkommande, över 20 miljarder att ekonomin inte är sund. Och när underskottet kronor —-4,5 26 av vår samlade produktion av varor och tjänster — och när det dessutom tenderar att öka, då begränsas landets handlingsfrihet i ett flertal viktiga avseenden. Det blir svårare att bedriva en aktiv växelkurspolitik och att hindra utländska prishöjningar att slå igenom hemma i Sverige. Det blir svårare att genom en inhemsk stimulanspolitik möta en internationell konjunkturnedgångs svaga efterfrågan. Landets inkomster förslår ju inte ens i högkonjunkturen till att täcka utgifterna. Risken för arbetslöshet ökar. Och det är där vi är nu, Lars Werner! Det blir svårare att med kreditpolitikens hjälp stimulera en utbyggnad av produktionsapparaten. I stället framtvingas ett högt ränteläge, som i sin tur försvårar investeringar samt produktionsoch produktivitetsfrämjande åtgärder. Till sist: Ju längre bytesbalansbristen består, desto mer kommer utländska lån att pressa upp räntebördan på folkhushållet, på alla svenska medborgare. Det kan leda till att enbart räntorna framtvingar nya utlandslån. Och ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur den här onda cirkeln. Det allt överskuggande långsiktiga målet för Sveriges ekonomiska politik måste därför vara att återfå balans i förhållande till omvärlden. Och ett sådant mål är faktiskt ingenting nytt. Att Sverige under en lång följd av år strävat efter och också haft jämvikt i sin bytesbalans utgör i sj förklaring till att vi tidigare haft handlingsfrihet. en handlingsfrihet som möjliggjort vår framgångsrika ekonomiska utveckling under flera tiotal år. Bakom detta centrala mål har alltså inte bara stått den borgerliga trepartiregeringen utan också tidigare socialdemokratiska regeringars finansministrar — de må hetat Per Edvin Sköld eller Gunnar Sträng. Motiveringarna har varit desamma som nu. Det som var sanning i det förflutna är än mera sanning i dag, då bytesbalansproblematiken blivit betydligt besvärligare på grund av oljeprishöjningarnas konsekvenser för världsekonomins funktionsförmåga och inflationsutvecklingen. För att komma till rätta med vår obalans gentemot omvärlden måste vi också komma till rätta med obalansen här hemma, den inre obalansen — det stora underskottet i vår statliga budget. Även för detta krävs samma slags botemedel — en strategi som följer två huvudlinjer: att å ena sidan dra ned den snabba konsumtionsökningen — både den offentliga och den privata — så att klyftan mellan vad vi konsumerar och vad vi producerar kan slutas och att å andra sidan skapa utrymme för ökad industriproduktion och tillväxt över huvud taget. Men vi kommer inte, som många tror, att kunna lösa våra balansproblem enbart genom en exportledd tillväxt. Det är orealistiskt att tro att vi på kort tid skulle kunna till den grad förstärka vår exportindustris konkurrensförmåga och dess försäljning på de internationella marknaderna, att hela bristen i bytesbalansen skulle kunna täckas. Därför måste också den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrins kapacitet och konkurrensförmåga förstärkas, så att importsidan i handelsbalansen kan pressas tillbaka. Och här har inte minst små och medelstora företag en mycket stor uppgift. Protektionistiska handelshinder måste vi bestämt och kategoriskt avvisa. De skulle inte leda till avsett resultat. De skulle i stället få förödande konsekvenser för det här lilla exportberoende landet. Det är beklagligt att socialdemokraterna har föreslagit åtgärder av det här slaget, åtgärder som de tidigare alltid har avvisat. Men detta kräver att den konkurrensutsatta sektorns kostnadsläge och konkurrenskraft avsevärt förbättras. Nationella tillgångar som i dag tas i anspråk av offentlig och privat konsumtion måste alltså i ökad utsträckning reserveras för sparande och investeringar. Sveriges ”överkonsumtion” utgör inte bara som sådan en belastning genom att konsumtionen ökar importen. Den begränsar också våra möjligheter att föra över resurser till den produktion med vilken vår import skall betalas eller begränsas. Bakom den interna obalansen ligger den snabba tillväxten av de samlade offentliga utgifterna alltsedan mitten av 1960-talet. För bara 15 år sedan — dvs. 1965 — tog dessa offentliga utgifter i anspråk i stort sett en tredjedel av vår bruttonationalprodukt. Bara fem år senare — alltså 1970 — hade de stigit till nära hälften av bruttonationalprodukten, och i dag motsvarar de offentliga utgifterna två tredjedelar av allt det vi producerar här hemma. Den offentliga utgiftsökningen har inte främst gått ut över den privata konsumtionen, såsom många tror. En stor del har tvärtom gått tillbaka till hushållen i form av i och för sig angelägna transfereringar — bidrag av olika slag. Däremot har utrymmet för standardhöjning för den enskilde löntagaren i denna hans egenskap starkt begränsats. Den del löntagaren själv får förfoga över efter skatt har undan för undan beskurits genom den här utvecklingen. Vad den offentliga utgiftsstegringen dessutom framför allt drabbat i vårt samhälle har varit kapitalbildningen och den konkurrensutsatta sektorns utbyggnadsmöjligheter. Under 1960-talet uppgick kapitalbildningen, sparandet, till ca 28 20 av bruttonationalproduktens ökning, under 1970-talet till bara en liten bråkdel av detta. Den hade alltså under detta årtionde drastiskt gått ned. Därmed har ökningen av de offentliga utgifterna utgjort den pådrivande faktorn i den balansförsämring — både internt och externt — som har ägt rum under 1970-talet. Denna utveckling har alltså inte pågått bara sedan den borgerliga regeringen trätt till utan under hela 1970-talet. I detta sammanhang har den kommunala utgiftsexpansionen spelat en stor roll. Den har under hela 1970-talet legat långt över vad vi har haft råd med i Sverige. Det genomsnittliga talet för kommunernas konsumtionstillväxt var 4,7 Yo, medan motsvarande siffra för bruttonationalproduktens ökning var 2 90 — alltså inte ens hälften av vad kommunerna tog hand om. Även i sysselsättningshänseende får vi en motsvarande bekräftelse på balansrubbningen. Industrin har under 1970-talet gått förlustig nära 100 000 arbetande människor, medan den kommunala sysselsättningen under samma tid har ökat med 400 000 personer. En ytterligare orsak till denna brist på jämvikt mellan konsumtion — privat och offentlig — å ena sidan och sparande och produktion å den andra är, att konsumtionsökningen genom transfereringarna inte har knutits till tillväxten och produktivitetsutvecklingen i vår ekonomi utan till stor del grundats på inflationen. Även härvidlag befinner vi oss alltså i en ond cirkel. I ett skede då det internationella inflationstrycket, bl.a. på grund av oljepriserna, blivit abnormt högt har förskjutningen från produktion till konsumtion förstärkts på ett dramatiskt sätt i vårt land. Låt mig med skärpa stryka under, att varken vår eller något annat lands ekonomi kan fungera, om hela bruttonationalprodukten efter skatt skulle fördelas av det offentliga. Icke desto mindre pekar i dag alla tillgängliga siffror på att en sådan utveckling är på väg. Skulle de offentliga utgifterna fortsätta att stiga i samma takt som hittills, skulle innan detta årtionde har gått till slut det offentliga ta i anspråk hela vår bruttonationalprodukt. Det kommer självfallet inte att hända. Det kan och får inte hända. bl.a. därför att det skulle innebära att det fria marknadssystem — den blandekonomi— som vi anser utgör ett villkor för vår öppna och fria demokrati då inte längre skulle kunna fungera. Vårt samhällssystem skulle i en sådan situation bara marginellt skilja sig från en socialistisk planekonomi, med allt vad det betyder i fråga om bristande inte bara ekonomisk effektivitet utan också medborgerlig frihet. Mot denna bakgrund borde det inte föreligga några som helst delade meningar om att det är genom besparingar. utgiftsbegränsningar och strukturförändringar inom den offentliga sektorn som Sveriges överkonsumtion måste angripas. Detta måste vara den grundläggande utgångspunkten för handlandet inför 1980-talet. oberoende av vilket slags regering vi har. Jag är djärv nog att utgå från att socialdemokraterna, om de skulle komma till makten, skulle föra samma politik, alldeles oberoende av vad de sagt i kammaren i dag och av deras vägran att tala om hur den politiska strategin skall utformas. Jag menar att vi nu, på tröskeln till 1980-talet, står inför en nästan gigantisk utmaning när det gäller att komma till rätta med våra balansproblem. Vår ekonomiska politik måste präglas av åtstramning, samtidigt som åtgärder måste vidtas för att förbättra och öka effektiviteten i hela vår ekonomi. Det kan alltså inte bli fråga om någon generell åtstramning över hela fältet. För att förbättra produktiviteten och produktionen måste vi möjliggöra en rimlig utveckling av reallönerna. Och därmed befinner vi oss än en gång i den fördelningskonflikt som jag så många gånger talat om här i kammaren, mellan å ena sidan de anspråk som den offentliga sektorn reser och å den andra nödvändigheten att få våra medborgares medverkan till och stöd för produktivitetshöjande åtgärder i vidsträckt mening. Belysande för fördelningskonflikten mellan den offentliga sektorn och löneutvecklingen är att enbart statens stöd till varvsindustrin under de gångna åren motsvarar mellan 0,5 och 1 26 av den samlade lönesumman efter skatt. Så mycket har alltså varvssubventionerna hittills kostat oss. Om vi inte på ett tillfredsställande sätt kan klara av den avvägning som det här är fråga om, kommer vi aldrig att kunna bryta oss ur den onda cirkel som vi har råkat in i. Då fortsätter ekorrhjulet att snurra. Då kommer den offentliga konsumtionen att fortsätta att öka, den direkt produktiva sektorn kommer att alltmer begränsas. Följden blir sjunkande produktivitet i hela ekonomin, minskad i stället för ökad relativ produktionskapacitet, ytterligare förvärrade balansproblem och en betydande risk för hög arbetslöshet. Den nyktra beskrivning av vårt läge som jag här har lämnat måste bli avgörande för de kommande årens ekonomiska politik. Och det är faktiskt bråttom. Uppskov med åtgärderna gör bara situationen värre. Det är bråttom också därför att vi måste skapa möjligheter för Sverige att hänga medi nästa högkonjunktur, när den kommer någon gång i slutet av 1981 eller i mitten av 1982. Och det förutsätter i sin tur att den strategi som regeringen har redovisat fullföljs och att den sparplan som regeringen har lagt på riksdagens bord inte urholkas. Efterfrågan måste dämpas. Den får inte driva upp importen. Utrymme för industriell utbyggnad måste skapas. Antalet sysselsatta i vår industri bör under de närmaste åren öka medi runt tal 100 000 personer. Under tidigare högkonjunkturer har industrisysselsättningen brukat öka med mellan 60 000 och 70 000 personer. Men under de rätt goda åren 1979 och 1980 uppgick ökningen till bara 10 000 personer. Att den inte blev större berodde mindre på att industrin inte efterfrågade folk och mera på att den offentliga sektorn tog hand om en så stor del av arbetskrafttillskottet att industrin inte fick den arbetskraft den behövde för fullt kapacitetsutnyttjande. Ytterst blev det vår bytesbalans och landets ekonomi som drabbades. Politiken måste därför utformas så, att vår industri under nästa konjunkturuppgång inte bara frågar efter arbetskraft i högre grad än vad som nu har varit fallet utan också får den arbetskraft den behöver. Det leder till att prisoch kostnadsutvecklingen måste dämpas och näringslivets konkurrenskraft förbättras i förhållande till nuläget. Det räcker alltså inte att vi i Sverige har samma kostnadsstegring som omvärlden. Vår måste vara lägre, om ekvationen skall gå ihop. Den kommunala utgiftsoch konsumtionsökningen måste dras ned, inflationen hållas under kontroll och det statliga budgetunderskottet pressas tillbaka, så att en investeringsoch produktivitetsstimulerande kreditpolitik underlättas. Socialdemokraterna har i dag påstått att regeringens politik står i strid med den konjunktursyn som har varit ett bärande inslag in den s.k. svenska modellen. De har jämfört med Storbritannien. De har hänvisat till olika utländska ekonomer. Och de vill göra gällande att den svenska regeringen har återgått till gamla tiders hårda och oförsonliga krispolitik. Ingenting kan vara mera felaktigt — det har-både statsministern och Ola Ullsten påvisat. Som jag redan har påmint om, brukade tidigare socialdemokratiska finansministrar skjuta fram balans gentemot omvärlden som ett grundläggande villkor för konjunkturpolitisk handlingsfrihet. De ansåg, precis som vi, att jämvikt mellan konsumtion och produktion utgjorde en garanti för tryggad välfärd och sysselsättning. I ett — men bara i ett — hänseende skulle man kunna tala om brott mot traditioner. Det gäller möjligheterna att klara krisen med stöd av ytterligare offentlig expansion och höjda skatter. Där är vi definitivt inte överens med socialdemokraterna. När man nu på punkt efter punkt kan bevisa att det är de offentliga utgifternas snabba utveckling som har utgjort den grundläggande orsaken till våra balansproblem, då kan det inte rimligen vara ett lämpligt recept att gå ännu längre in på den väg som har lett oss in i vad socialdemokraterna kallar ”fördärvet”. Det finns ingenting i det förflutna som skulle kunna berättiga eller försvara en konjunkturpolitik som innebär bibehållna budgetunderskott på över 50 miljarder kronor och brist i vår handel med omvärlden på över 4 96 av vår bruttonationalprodukt. Och den medicin som socialdemokraterna ordinerar kan inte ens betraktas som en Döbelnsmedicin. Den ligger närmare dödshjälp åt den svenska välfärden. Visst kan jag förstå — dålig politiker vore jag väl annars — att frestelsen att föra en ohämmad oppositionspolitik kan vara stor. Om socialdemokraterna öppet erkänner orsaken till våra problem, innebär ju detta indirekt ett erkännande även av de egna historiska missgreppen, och inte bara detta utan också tvång att godta lösningar som inte överensstämmer med partiets långsiktiga politiska ambitioner. Sanningen är ju helt enkelt den att det inte är möjligt att lösa vårt lands problem genom att socialisera företag och branscher, genom att centralstyra och planera, genom att ytterligare bygga ut det byråkratiska system som centralstyrning och planering förutsätter. Sanningen är den att fortsatt offentlig expansion, finansierad genom skattehöjningar, inte löser några problem utan tvärtom förvärrar dem. Min slutsats är därför att den politik som socialdemokraterna med beundransvärd energi och med verbal slösaktighet, eller skall vi säga lösaktighet, försöker föra ut till medborgarna inte stämmer med den verklighet som vi lever i i dag. Den stämmer inte heller med den som vi måste godta under 1980-talet. Och så länge socialdemokraterna vägrar att ta hänsyn till verkligheten, vägrar att se sanningen och vägrar att dra de riktiga slutsatserna av den, kommer de att fortsätta att stå tomhänta, att stå utan en politik som under 1980-talet kan föra Sverige ut ur den kris som vi råkat in i steg för steg sedan mitten av 1960-talet. Jag tycker, fru talman, synd om Olof Palme. Jag säger detta i all vänlighet. Jag tycker synd om honom för att han under de här fem åren har ägnat sina krafter åt en jämmeroch klagolåt som inte är av denna världen enbart för att komma åt den borgerliga regering som efterträdde hans egen hösten 1976. Jag tycker synd om honom för att han inte har haft förmåga att ta ansvar, för att han i varje fall inte har gjort några försök att konstruktivt bidra till att förbättra Sveriges sjuka samhällsekonomi, för att han satt viljan att häckla regeringen och återvinna makten framför viljan att hj älpa landet, för att han satt sitt partis intresse före nationens intresse. Jag tycker synd om Olof Palme också för att han talat om och hotat med misstroendevotum gång efter gång — ja, så ofta att han till sist blivit fånge hos sitt eget hot, så att han till sist tvingats att öppet välja den konfrontationsoch demonstrationspolitik som han brukat beskylla regeringspartierna för. Förra gången demonstrerade han med ett krav på urtima riksdag. Nu demonstrerar han med ett miss roendevotum utan att först redovisa den politik för vilken han själv begär förtroende. Han talar, samtidigt som han begär misstroendevotum, om behovet av samförstånd! Vad blir nästa slag i luften? frågar man sig. Jag tycker därför, fru talman, uppriktigt sagt synd om ledaren för Sveriges största politiska parti, ett parti som i det förgångna vågat ta ansvar och haft mod att driva igenom mycket impopulära åtgärder i situationer där folkets och nationens bästa har krävt det. Vårt välstånd är fortfarande högre än det är i flertalet andra länder. Det är för att slå vakt om det välståndet som vi alla måste ta på oss några år av uppoffringar. Om vi inte är beredda att göra det — men jag är övertygad om att den beredskapen finns eller kommer att finnas — då är det vår välfärd och vår fulla sysselsättning som till sist kommer att drabbas. Underlåtenhet att handla går ju ut över oss alla. Tar vi däremot till vara de möjligheter som står till detta rika och vackra lands förfogande, då kommer vi att kunna åstadkomma de arbetsresultat och den produktion som vi behöver för att motsvara både vårt offentliga och vårt privata välstånd. Den regering som kom till efter 1976 och efter förra årets val har i många hänseenden lagt om kursen. I dag diskuteras vårt lands problem på ett mycket mera öppet och realistiskt sätt än för bara fem år sedan. Debatten förs nu i andra termer, bl.a. därför att den här regeringen inte har tvekat att ta på sig den ofta impopulära uppgiften att för människorna beskriva verkligheten som den är och att redovisa de krav som verkligheten kommer att ställa, inte bara på regeringen utan också på alla Sveriges medborgare. Vi har dragit konsekvenserna av det här. Vi har brutit trenden då det gäller de statliga utgifterna. Vi har brutit trenden och talat klartext då det gäller skattepolitiken. Vi har kategoriskt förklarat att man inte löser några långsiktiga problem genom fortsatta stora skattehöjningar eller nya pålagor. Vi har deklarerat att de statsfinansiella problemen måste angripas med utgiftspolitikens hjälp. Dessa betydelsefulla trendbrott har fått ske i strid med den politiska oppositionen. Den har motsatt sig flertalet av de besparingsåtgärder som regeringen föreslagit. Den har motsatt sig fortsatta spärregler mot automatiskt, till följd av inflationen stigande skatter. Man har i stället velat öka utgifterna och har förordat fortsatta skattehöjningar. De förslagen är ägnade att få förödande konsekvenser, inte bara för företag och enskilda utan för hela den svenska samhällsekonomin. Det är klart att detta slags Motvalls-käring-politik försvårar vårt saneringsarbete. Det försvårar och fördröjer när det gäller möjligheterna att bringa ned underskottet i bytesbalansen, bristen i budgeten, den målmedvetna kampen mot inflation och arbetslöshet och en rimlig fördelning av produktionens resultat, inte bara mellan den aktiva och den icke-aktiva generationen utan också mellan privat och offentlig konsumtion. Obstruktionspolitiken gör det också mycket svårare att vinna den allmänna förståelse för saneringsprocessen som är så betydelsefull i ett folkstyre av Sveriges slag, om inte grupp inte skall ställas mot grupp. Jag har gång på gång deklarerat att den regering som sitter måste föra en politik som kräver uppoffringar av alla grupper i vårt samhälle och att den här politiken inte kommer att ge full utdelning under de närmaste åren. Saneringsarbetet kommer i vissa hänseenden att kräva hela det decennium, vars första år nu står inför sitt slut. Men den politiken är nödvändig och ofrånkomlig. Och riksdagen måste vara beredd att ta sitt ansvar. Det är inte de svenska medborgarnas fel att vi befinner oss där vi nu är. Det är vi politiker och de partier genom vilka vi verkar, som i mer eller mindre hög grad har det yttersta ansvaret för att utvecklingen fått pågå alltför länge utan motåtgärder. Vi kan kritiseras för detta. Vi får ta vårt ansvar. Det som har skett eller som icke har skett kan inte göras ogjort. Vi kan inte vrida klockan tillbaka. Detta gör vårt ansvar ännu större och våra skyldigheter inför hela Sveriges folk ännu mera förpliktande. Skjuter vi problemen ifrån oss, sviker vi det ansvar vårt folk har givit oss. Därför måste vi med både fasthet och mod — det gäller regering och riksdag — angripa svårigheterna. Vi måste sträva efter att göra detta i samförstånd med så många människor som möjligt. Alla våra medborgare är nämligen direkt beroende av att den svenska samhällsekonomin fungerar. Den ekonomiska reformpolitik som vi nu står inför är alltså att betrakta som en social reformpolitik i vidaste bemärkelse. Syftet är att säkra våra möjligheter att också i framtiden stödja dem som har det svårt och slå vakt om tryggheten för våra gamla och för våra barns uppväxt. Bara en ekonomi i balans — en stabil samhällsekonomi, med andra ord — kan garantera välfärd och sysselsättning. Bara i en sådan ekonomi kan vi upprätthålla och bygga vidare på den solidaritet med våra pensionärer, med de svaga och eftersatta, som är den viktigaste beståndsdelen i vår nationella värdegemenskap. De uppoffringar som måste göras i dag syftar till att säkra den sociala tryggheten i framtiden, alltså till att ge oss möjlighet att göra ett bra land ännu bättre. Sverige har som bekant mött svårigheter tidigare i sin långa historia, mycket större svårigheter än dem vi står inför i dag. Vi har klarat av dem trots att vår standard och våra villkor på den tiden var långt mer begränsade än i dag. Det vore enligt min mening skräp om vi svenskar med vår höga välfärd inte skulle kunna avsätta mer av vad vi i dag förbrukar till sparande och investeringar. Generellt sett har vi obestridligen råd med detta. Men de grupper som inte har det, måste vi solidariskt stödja. Dagens generation, fru talman, har ett ansvar inför sina efterkommande. Vår välfärd är resultatet av det ansvar som tidigare generationer tog. Det arv vi lämnar efter oss får inte vara väldiga utlandsskulder, en växande räntebelastning och ett försvagat välfärdssamhälle. Därför måste vi betrakta dagens ekonomiska verklighet och bekymmer som de är och handla efter deras villkor. Även om besluten många gånger är svåra och även om kanske ännu svårare beslut än dem vi ser i dag ligger framför oss, får vi helt enkelt inte tveka. Det är alltså vår skyldighet — regerings och riksdags — att handla och att handla nu. Vi måste ta de första avgörande stegen i den saneringsprocess som skall återge det här landet den hälsa det hade förut.

Fru talman! I en debatt som ofrånkomligen präglas av Sveriges ekonomiska problem är det nödvändigt att också se det internationella perspektivet. Sverige finns i världen, men världen finns också i Sverige. Andra nationers öde påverkar också oss. Spänningen mellan supermakterna, upprustningen. den sköra balansen mellan krig och fred, oljehotet, u-ländernas fattigdom, förtrycket och ondskan i världen — allt detta är realiteter. som vi inte kan isolera oss ifrån. Detta behöver sägas eftersom det finns de som anser att svenska insatser mot nöden och fasan i världen är meningslösa, att våra protester är tomma ord. att vi egentligen inte har råd med någon u-hjälp och att våra bidrag f. ö. bara är droppar i världsnödens hav. Dessa påståenden är felaktiga av två skäl: För det första är intresset för andra länder, det vi ibland kallar för en levande internationalism, en fråga om humanitet och solidaritet. Ytterst handlar det om att känna ansvar för andra människor. Antingen har man den känsla detta kräver, och då gäller den alla människor varhelst de bor. Eller så har man inte den känslan, och då bryr man sig bara om sig själv. För det andra är det också en fråga om vår säkerhet och ytterst om vår överlevnad. Ger vi upp arbetet för en fredlig och rättvis världsordning, låter vi våra protester mot förtrycket tystna, förtröttas vi i att hävda de regler för internationell samlevnad som finns i FN-stadgan, då måste vi räkna med att andra grips av samma missmod. Då försvagas försvaret för fredlig samexistens, och då försvagas också försvaret av mänskliga rättigheter och en rättvisare fördelning av jordens resurser. Då blir världen kallare och otryggare att leva i — för alla. Det är därför vi för en aktiv utrikespolitik, med alliansfriheten och neutraliteten som självklar bas, tar ställning och gör vår röst hörd. Vi protesterar mot det brutala förtrycket i dagens Bolivia och i Chile, därför att vi menar att en internationell opinion kan påverka. Vi har också, vilket Lars Werner efterlyste, protesterat mot dödsdomen mot den sydkoreanske oppositionsledaren Kim Dae-Jung. Vi har gett katastrofhjälp till Vietnam och gör det nu till Algeriet. Vi envisas, vilket Lars Werner inte nämnde något om, med att hävda människors rätt att själva bestämma hur deras samhälle skall formas. Vi ser därför med sympati på det polska folkets strävan att skapa ett öppnare samhälle. Vi utgår ifrån att deras rätt att göra detta utan inblandning utifrån respekteras av alla. Vi fortsätter att söka övertala stormakterna till aktiva sanktioner mot rasdiktaturen i Sydafrika, därför att vi vet att ekonomiska repressalier är det enda språk som dessa förtryckets krämare förstår. Vi fortsätter att öka vår u-hjälp också när stormakterna skär ner den. Den internationella utvecklingen under det gångna året har genomgått påtagliga och drastiska försämringar. Förhållandet mellan supermakterna präglas av den försvagning av avspänningspolitiken som blev en följd av invasionen i Afghanistan. Det fräna tonfallet mellan supermakterna och den ökande ömsesidiga misstron har stimulerat de politiska krafterna som hela tiden betraktat avspänningspolitiken med misstro. Vi ser detta tydligt i USA. Men det finns all anledning att misstänka att avspänningspolitikerna har en besvärlig tid också inom Sovjetunionen. Den svenska regeringen har vid flera olika tillfällen i skarpa ordalag fördömt den sovjetiska invasionen i Afghanistan och krävt att de sovjetiska trupperna dras tillbaka omedelbart. fullständigt och villkorslöst. Senast skedde detta i mitt anförande vid Förenta nationernas ordinarie generalförsamling. Men vi anser samtidigt att det är ytterst viktigt att dialogen mellan supermakterna hålls vid liv och att konkreta steg tas för att minska misstron och förhindra att stormakterna manövrerar sig in i riskfyllda konfrontationer. Det mest hotfulla inslaget i dagsbilden är den pågående upprustningen. Att motarbeta denna måste därför förbli ett centralt tema för svensk utrikespolitik. Situationen i Europa är särskilt alarmerande. Inför det möte i Madrid i november som skall granska resultatet av de s.k. Helsingforsöverenskommelserna om ökad säkerhet och mer samarbete i Europa arbetar Sverige på att få till stånd ett mandat för en europeisk nedrustningskonferens, för vilken vi också erbjudit oss att stå som värd. Ett allvarligt konfliktområde är Sydvästasien, en region kännetecknad av den olyckliga kombinationen av politisk bräcklighet, nationella motsättningar, religiös lidelse och stora och begärliga naturrikedomar. Industrivärldens glupande oljehunger har skapat ett beroendeförhållande till regionens länder, av ett slag och en omfattning som torde sakna historiskt motstycke. Föga uppmärksamhet har ägnats de problem för våra egna ekonomier som detta kunde skapa. Än mindre har någon brytt sig om vilka konsekvenserna skulle bli för regionens egna länder när så enorma ekonomiska resurser tillfördes tidigare industriellt nästan helt outvecklade samhällen. Området har länge varit intressant från militärstrategiska synpunkter — både väst och öst har villigt ställt upp med avancerade vapen — men för människornas situation har engagemanget varit svagt. Det är mot den bakgrunden föga märkligt att spänningen i hela detta område i dag utgör det främsta hotet mot både världsfreden och den internationella ekonomiska utvecklingen. Det pågående kriget mellan Iran och Irak är ett utslag av dessa spänningar, som också har sina rötter i urgamla nationella och religiösa motsättningar. Stormakterna har hittills hållit sig utanför kriget, och det är angeläget att de gör det också i fortsättningen. Här som i liknande sammanhang måste Sverige hålla på FN-stadgans princip om territoriell integritet och om icke-inblandning i varandras inre angelägenheter. Och FN-stadgans bud är klart och entydigt: alla parter i alla konflikter bör avstå från vapenmakt och söka lösa sina konflikter med fredliga medel. Sverige påverkas direkt av händelseutvecklingen i den här delen av världen; när det gäller vår säkerhet, vår oljefö bytesbalans avgörande oljepriset. Oljeprishöjningarna —en fördubbling från 15 till 30 miljarder kronor under 1979 — har varit större än vi förmått möta med ökad export av svenska produkter. Detta är en av huvudförklaringarna till att vi har ett underskott i våra affärer med utlandet. Skall vi klara av detta och återskapa balans i svensk ekonomi, måste vi konsumera mindre här hemma och exportera mer till utlandet. Att minska importen av olja måste därvid bli ett mål i sig. Klarar vi inte att drastiskt begränsa vårt behov av olja, får vi aldrig någon ordning på våra affärer. Folkpartiet har tidigare föreslagit att oljeförbrukningen under de närmaste fem åren skall minskas med 1 miljon ton olja årligen. Ett så ambitiöst program förutsätter en rad kraftfulla åtgärder. Det handlar om att på olika sätt minska energiförbrukningen och att med strategiska investeringar ersätta olja med andra energislag. Sådana investeringar minskar inte bara oljeförbrukningen. De bidrar också till att få bättre fart på industrin och kan bli en hävarm för att ge ny växtkraft till svenskt näringsliv.

Nu gäller det att ersätta olja med annat i ekonomier som växer långsamt, där motståndet mot förändringar är större än tidigare och då kostnaderna för alternativen ofta är mycket stora. Detta kan bara ske om statsmakterna tar sitt ansvar och driver på utvecklingen. Och detta gäller naturligtvis i allra högsta grad Sverige, vars beroende av importerad olja är större än nästan alla andra industriländers. Energidebatten har tyvärr i stort sett försvunnit med vårens folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Det är synd, eftersom energiproblemen är kvar och oförminskat stora. Vad som nu krävs är att regeringen tar den politiska ledningen för en offensiv energipolitik som kommer att kräva ett engagemang utöver det vanliga av hela samhället. Ett sådant brett engagemang krävs också för att vi i övrigt skall få en god grund att stå på för fortsatt utveckling av svensk välståndspolitik. Sverige är fortfarande ett rikt land med bättre möjligheter än de flesta att ge sin befolkning goda levnadsbetingelser. Den debatt om svensk ekonomi som vi för här i dag handlar inte om hur vi skall rädda ett konkursbo. Den handlar om vilka anpassningsåtgärder som behövs för att vi skall kunna slå vakt om vårt välstånd. Inser vi att sådana anpassningsåtgärder behövs, då kan vi se framtiden an med tillförsikt. Men tror vi att Sverige ensamt kan ta sig igenom de ekonomiska kriser i främst oljeprishöjningarnas spår som nu drabbar alla industriländer, då tar vi grovt miste och riskerar att utsätta den svenska välfärden för obotlig skada. Vi är redan sena — låt oss erkänna det — med vår upptäckt att Sveriges ställning i dag inte är lika gynnad som den varit tidigare. Under en följd av år har vi levt över våra tillgångar. Att rätta till detta kräver en tid av återhållsamhet i kraven på materiella standardförbättringar. Det är detta regeringens politik handlar om. Om att rädda välfärden, inte att rusta ned den. Om att anpassa de offentliga utgifterna till de resurser som faktiskt står till samhällets förfogande, inte att nedvärdera den offentliga sektorns roll. Om en s vklar omprövning av olika sociala stödsystems utformning i en ny ekonomisk situation och en hårdare prioritering på de mest behövande, inte om att minska den sociala omsorgen. Men problemet för svensk ekonomi är inte ensidigt en för snabb ökningstakt när det gäller de offentliga utgifterna. Vad det handlar om är att konsumtionen —den offentliga såväl som den privata — totalt sett har varit och fortfarande är för hög. 1970-talet har inte bara kännetecknats av en snabb offentlig utgiftsexpansion utan också av några verkliga guldår för den privata konsumtionsökningen. Perioden 1968-1978, dvs. i stort sett hela 1970-talet, var i själva verket det privata välståndets årtionde, med en konsumtionsökning per arbetstimme — det är på det viset man måste räkna — på 24 26. Det var mer än vi egentligen hade råd med. Vi hade behövt spara mer och konsumera mindre. Under 1960-talet. årtiondet dessförinnan, avsattes nästan 30 9260 av tillväxten till investeringar för framtiden — under 1970-talet däremot bara några få procent. Skall vi få balans i ekonomin måste vi under några år på 1980-talet se till att minst hälften av tillväxten går till investeringar. Av de resurser vi kommer att ha till förfogande måste mindre förbrukas och mera sparas för framtiden. Konstigare än så är det inte. Alla har nytta av att detta lyckas. Och skall det Ivckas kräver det allas medverkan. Regeringen har försökt göra sitt. I budgeten i våras satte vi stopp för en fortsatt ökning av de statliga utgifterna. I bl.a. den kommunalekonomiska propositionen i våras inskärpte vi vikten av att också kommunerna visade återhållsamhet med nya utgifter. Vid det urtima riksmötet minskade vi utrymmet för privat konsumtion genom att höja momsen och en del punktskatter. Nästa steg kommer vi att ta genom en fortsatt minskning av statens utgifter och genom en skattepolitik som skapar förutsättningar för ett måttfullt löneavtal senare i år. Ingenting av detta har oppositionen velat vara med om. Nejsägandet har varit lika konsekvent som bristen på egna alternativ. Avsaknaden av samband mellan vad man säger sig vilja å tadkomma och vad som faktiskt skulle ha blivit resultatet om oppositionens politik genomförts borde upplevas som generande. Under fyra år har man gisslat det stora budgetunderskottet i statens verksamhet, samtidigt som man aldrig presterat en enda krona av reella besparingar. Man inser förmodligen ifrån oppositionens sida, lika väl som regeringen, att den kommunala utgiftsexpansionen är för snabb, men man ställer aldrig upp bakom det politiskt mödosamma arbetet att hålla tillbaka dessa kommunala utgifter. Jag antar, fru talman, att oppositionen är lika medveten som regeringen om vådan av stora generella lönehöjningar, men socialdemokrater och kommunister har inte varit sena att politiskt utnyttja oviljan mot de krav på återhållsamhet som i det läget måste riktas mot facket. Man säger sig inse problemet med de höga marginalskatterna, men det enda egna bidraget på skattepolitikens område är kravet på indexregleringens avskaffande, vilket skulle skärpa marginalskatterna kraftigt för alla heltidsarbetande. Det växande bytesbalansunderskottet vill man bota med att införa importrestriktioner som skulle kasta över ända Sveriges anseende som en av frihandelns främsta försvarare. Och naturligtvis, fru talman, har man nu också förklarat krig mot regeringens sparplan. Den innebär ett hot mot välfärden. Den drabbar de svagaste. Den handlar om social nedrustning. De politiska klyschorna har haglat, och bristen på förståelse för Sveriges ekonomiska problem har varit nästan total. Men oppositionen har gjort det för lätt för sig för att bli trovärdig. Att påstå att man skär ner på angelägna områden när man prutar på tänkta ökningar i statens budget är en självklarhet. Skall det finnas sammanhang i kritiken på den punkten måste man hävda antingen att det finns miljarder av onödiga utgiftsposter i statsbudgeten eller att någon minskning av de offentliga utgifterna egentligen inte alls behövs. Men inget av dessa påståenden är möjligt att göra av den som seriöst granskar regeringens ekonomiska förslag och har något slags medvetande om Sveriges ekonomiska situation. Naturligtvis går regeringens besparingsförslag ut över delvis angelägna områden. Att spara utan att någon märker det går faktiskt inte. På nästan alla områden där vi föreslagit minskande utgiftsökningar hade det varit roligare att i stället få föreslå ökade satsningar.

Ingen skall komma och påstå — jag har framhållit det tidigare och jag vill upprepa det — att detta vore en bättre politik för de svaga i samhället. Resultatet skulle bli en ökad inflation, som alltid slår hårdast mot de inkomstsvaga, ökad arbetslöshet, som inte i första hand brukar drabba människor som är rika, och en påtvingad bantning av statens och kommunernas budgetar med begränsade eller inga möjligheter för stat och kommun att välja och vraka bland angelägna och mindre angelägna områden. Att sänkta reallöner skulle bli en annan konsekvens av en sådan uraktlåtenhetspolitik är det ingen som betvivlar, i varje fall inga ekonomer. Det finns i Sveriges omedelbara grannskap exempel på hur just detta inträffat, just på grund av den sortens ovilja att se verkligheten i vitögat som de svenska socialdemokraterna med sådan övertydlighet har demonstrerat i den här debatten. Det behövs verklighetssinne i svensk politik i dag. inte bara en jakt efter kortsiktiga SIFO-poäng. En och annan besk sanning måste sägas om den politik vi alla mer eller mindre har haft ansvaret för men som visat sig vara mindre framsynt, om ett folk som blivit bortskämt av en pålitligt stigande materiell standard. Men detta verklighetssinne, fru talman, får inte förväxlas med pessimism. Det är inte för att förbereda svenska folket för en framtid i mörker som regeringen föreslår sparplaner och momshöjningar. Det är för att skapa en ljusning längre fram. Skall vi kunna göra det, då räcker det inte heller med mer eller mindre hårdhänta svältkurer. Vi måste också satsa på offensiva åtgärder som skall ge svenskt näringsliv växtkraft och förmåga att återta förlorade marknadsandelar och att slå sig fram på nya marknader. Besparingarna i privat och offentlig konsumtion är ett led i dessa ansträngningar. Syftet är att skapa utrymme för investeringar som ger konkurrenskraft och ökad exportvolym. För detta måste vi stimulera aktiesparandet och på sikt öka sparande och lönsamhet genom någon form av medborgarfonder av den modell som folkpartiet föreslagit. Vi måste också stimulera arbetet genom ett rimligare skattesystem. När huvuddelen av en inkomstökning även för vanliga heltidsarbetande går bort i skatt, då finns det faktiskt fog för att säga att det inte lönar sig att arbeta, åtminstone inte att arbeta hederligt. Då växer den grå eller svarta sektorn i vår ekonomi, då blir det intressantare att jaga avdrag än att göra en arbetsinsats. Med ett skattesystem som hämmar arbetslusten hämmas också den ekonomiska tillväxten. Och inte minst vi som vill slå vakt om den offentliga sektorn har anledning att inse betydelsen av en fortsatt tillväxt. 2 & extra tillväxt ger lika mycket pengar som hela den sparplan som vi nu diskuterar. å Högst 50-procentiga marginalskatter för människor med vanliga inkomster måste vara ett mål för vår skattepolitik. Att en sådan reform fö av den nuvarande obalansen i vår ekonomi får inte leda till att målet tappas Dessutom måste vi fortsätta att bekämpa skattefusket. Vi inser, fru talman, att det kan finnas principiella invändningar mot den skatteflyktslag som regeringen lagt fram. Men vi behöver den, eftersom vi inte kan med tanken att vanligt hederligt folk i Sverige skall betala tunga skatter, medan miljonärer med råd att anlita smarta advokater inte behöver betala någon skatt alls. Vi behöver också komma åt delar av de underskottsavdrag som innebär genvägar bort från den solidariska principen att människor skall betala skatt efter bärkraft. Till sist, fru talman, måste vi inse att skatteskalor, lagstiftning, bidragssystem och den ekonomiska tillväxten själv ändå bara är medel för att bygga samhället, inte några mål i sig. När vi påminner oss massfattigdomen, bostadsslummen, arbetslösheten i det gamla Sverige eller ser nöden i dagens utvecklingsländer, inser vi att materiella resurser behövs för att ge människor en lyckligare tillvaro. Men det är också lätt att se att dessa förbättringar i sig inte är någon garant för att vi skall få harmoniska människor. Att rädda välfärden handlar därför inte bara om pengar. Vi måste i det här glashuset bättre lära oss att känna människors oro och önskningar, inse att det trots all omsorg, all vård, alla möjligheter som bjuds, ändå är många som känner sig utanför, att det finns gott om mänsklig slum i det svenska samhället, människor som är ensamma, utslagna, missanpassade, sönderstressade. Ibland är det välståndet självt som har skapat problemen. Välmenande reformgivare på bostadsområdet har skapat bomiljöer som är kliniskt fria från mänsklig värme och utrymme för gemenskap. Den olja som vår levnadsstandard kräver är inte bara på väg att förstöra vår ekonomi utan kletar också ned våra kuster. Den produktion som vi strävar efter betyder också föroreningar som förpestar vår luft och tar död på våra sjöar. I vår jakt efter standard isoleras generationer från varandra och hinner föräldrar inte umgås med sina barn. Fattigsveriges värsta sociala plåga, superiet, finns kvar i förvärrad form i dagens Välståndssverige. Bokstavligen mitt för våra ögon — för oss här vid Sergels torg — dukar ungdomar under i ett knarkträsk som breder ut sig mer och mer. Också dessa brister kräver materiella resurser. Att blunda för de ekonomiska realiteterna är inte något bra sätt att göra samhället mjukare. Men vi behöver också en mera målmedveten debatt om vad den ekonomiska tillväxten skall användas till och en diskussion om tillväxtens mänskliga pris. Vi måste dessutom, fru talman, inse att vårt samhälle behöver mera av medmänsklighet och personligt ansvarstagande. Alla problem är inte ekonomiska, eller ens politiska.

Fru talman! I snart fyra års tid har borgerliga regeringar fört en exempellöst slösaktig politik med avseende på statens finanser. Under denna tid behandlade man över huvud taget statsbudgetens växande underskott som en restpost som fick bli vad den blev. Det har inte saknats varningar för att denna politik skulle föra oss in i en finansiell kris och bli ett hot både mot sysselsättningen och mot den sociala välfärden. Vi socialdemokrater gjorde i 1979 års valrörelse mycket klart för väljarna vilka bekymmer som väntade oss. Men de borgerliga partierna förnekade allt detta, förklarade att deras politik löst våra ekonomiska problem och fortsatte att tala om skattesänkningar, lovade fortsatt social trygghet och full sysselsättning. Efter valet drev man vidare i det statsfinansiella lättsinnet ytterligare ett halvår. Ännu så sent som i våras fortsatte man att sänka skatter och skapa nya utgifter utan finansiell täckning. Men den här hösten har alltså omsvängningen kommit. Och då blev den desto brutalare. Nu är budgetunderskottet inte längre en restpost. Att minska detta har i stället blivit det allt överskuggande målet, som sätts före både tillväxt, sysselsättning och social trygghet. I något som ekonomiministern kallar Offensiv 80 skall budgetunderskottet nu pressas ned i en förutbestämd takt, genom högoch lågkonjunktur. Nu ägnar regeringspartierna all sin kraft åt att skapa skräckstämningar kring de fruktansvärda underskotten, det man bara för ett år sedan viftade bort som socialdemokratiska svartmålningar. Nu måste alla vara med och betala, förklarar man. I september höjde den borgerliga riksdagsmajoriteten skatterna med sammanlagt 8 miljarder. Och i det man kallar sparplanen skall nu ytterligare 4 miljarder dras in från folket genom höjda statliga avgifter, sänkta bidrag och försämrade pensionsförmåner. Men är då inte detta enda utvägen? Är det inte sant att vi lever över våra tillgångar? Måste vi inte sänka vår levnadsstandard, som regeringen säger, och anpassa vår förbrukning till vad vi förmår producera? Om människors trygghet offras, om de sociala orättvisorna ökar, är inte det ett oundvikligt pris? Regeringens budskap i dag är att allt detta är nödvändigt. Man ansluter sig därmed till den våg av konservativt tänkande som nu går över världen och som hävdar att den enda vägen till en sund ekonomi går över en hård nedskärningspolitik, med sänkt levnadsstandard för folkets breda lager och en rejäl arbetslöshet genom utrensning av s.k. icke lönsam arbetskraft. Det framgår ganska klart av regeringens s.k. sparproposition hur man har hamnat på denna ståndpunkt. Man erkänner nu att den stora besvikelsen är att industrin inte reagerade med utbyggnad och en offensiv produktionspolitik på 1977 års devalveringar, de sänkta arbetsgivaravgifterna och de mycket måttliga lönehöjningarna åren 1977-1979. I stället har industrins investeringar fallit, framgångarna på exportmarknaderna har uteblivit och framtidstron har inte återkommit. 65 Det är naturligtvis regeringen Fälldin fjärran att leta efter orsakerna i sina egna felgrepp — misslyckande att stävja inflationen och spekulationsekonomin, frånvaron av en offensiv näringspolitik inriktad på förnyelse och utveckling, handlingsförlamningen i energipolitiken, krisen för bostadsbyggande — allt det som hållit tillbaka vår utveckling. I stället tar man fram två syndabockar. Den ena är kommunerna. De har genom sin expansion av antalet anställda hindrat industrin att få det folk den behöver, säger man, för att producera och bygga ut. Den andra är något man kallar den bristande flexibiliteten på arbetsmarknaden. Bakom detta uttryck döljer sig uppfattningen att antalet arbetslösa har varit för lågt och den s.k. arbetskraftsreserven för liten. Därför nöjer man sig inte med den försvagning av arbetsmarknaden som oundvikligen följer av den lågkonjunktur som vi nu går in i. Efterfrågan skall pressas ned ytterligare, så att arbetslösheten blir påtaglig. Enligt den senaste arbetslöshetsräkningen gick i september över 90 000 människor utan arbete. Varslen om permitteringar, produktionsinskränkningar och företagsnedläggningar har hela hösten kraftigt ökat. Samtidigt har antalet lediga platser gått ned. Konjunkturinstitutet gör i sin höstrapport den bedömningen att Sveriges ekonomi nästa år kraftigt bromsar upp sin tillväxt, nedemot 1 96. Man beräknar att arbetslösheten skall stiga med 70 000 personer upp till ca 150 000. Detta är dessutom bara den genomsnittliga arbetslösheten under 1981, vilket betyder att arbetslösheten mot slutet av nästa år kommer att närma sig 200 000. Men de här mycket pessimistiska bedömningarna gör konjunkturinstitutet utan att räkna med effekterna av den ytterligare nedskärning av efterfrågan och sysselsättning som regeringen nu vill åstadkomma. Genomförs den s.k. sparpropositionen som den nu ser ut är det uppenbar risk för att produktionsökningen i Sverige helt uteblir nästa år och arbetslösheten blir ännu större än de 150 000 konjunkturinstitutet räknar med. Man måste fråga sig hur regeringen kan tro att denna politik skulle kunna leda fram till det mål man säger sig eftersträva — dvs. att minska det stora underskottet i vår utrikeshandel, förstärka vår industri så att den kan exportera mera. Visst kommer importen att bromsas, om människors köpkraft minskar. Men deras köpkraft minskar också på den svenska marknaden, och det betyder att arbetskraft, maskiner och råvaror inte kommer till användning. Och vad händer om vi då inte heller får någon avsättning på exportmarknaden? Ja, arbetskraften blir sysslolös, maskinerna och råvarorna obrukbara. Människor slås ut ur arbetslivet, maskiner står stilla, företag läggs ner. Det här är raka motsatsen till sparplan — det är ett rent slöseri med våra ekonomiska resurser, och det är helt meningslösa mänskliga uppoffringar. Det är inte heller det ekonomiska klimat där näringslivet vill bygga ut, förnya sin produktion, satsa på framtiden. Risken är därför stor att också detta borgerliga experiment med svensk ekonomi blir, liksom det förra, en enda stor besvikelse. Trots uppoffringarna av levnadsstandard och social välfärd står vi efter en period av arbetslöshet och stagnation kvar med samma problem som vi började med — våra produktionstillgångar är fortfarande för små därför att de inte har ökat utan tvärtom minskat. Har vi då också kvar samma regering med samma konservativa tänkande blir det motiv för en ny omgång av nedskärningar och resursförstörande politik. Regeringen gör ett tappert försök att beskriva sin politik som offensiv därför att man också föreslår vissa skattelättnader för investeringar och för aktieägarna. Men vad hjälper det om efterfrågan på företagens produkter går ner, ifall det inte finns avsättning för en ökad produktion? En liten överraskning finns dock i regeringens ekonomiska politik. För att stimulera industrin till investeringar, för att skaffa fram riskvilligt kapital, vill man förstärka fjärde AP-fonden med 600 milj.kr., som fonden skall köpa aktier för. Fjärde AP-fonden — det var för några år sedan den största socialiseringsaktionen i svensk politisk historia. Den var uttrycket för löntagarnas kollektiva makthunger, ett hot mot friheten och demokratin. Nu är det alltså till den som en borgerlig regering sätter sin lit när man skall stimulera näringslivet. Detta är intressant därför att de borgerliga attackerna mot vårt förslag om löntagarfonder följer precis samma taktik som attackerna mot fjärde AP-fonden. Jag tar det, fru talman, som en fingervisning om hur det så småningom kommer att gå också med kampanjen mot löntagarfonderna. Det finns även anledning att fråga vad regeringen tror skall hända om kommunerna på grund av regeringens finansiella utpressning slutar anställa personal. I dag är 60 960 av de arbetslösa kvinnor. Om nu kommunerna skär ner på skolan, sjukvården, barnomsorgen, fritidsverksamheten, så betyder det framför allt att kvinnorna drabbas av en försvagad arbetsmarknad. Är det då verkligen dessa kvinnor som skall bli industrins arbetskraftsreserv? Och dessutom: Till vilka industriföretag skall de gå? Konjunkturinstitutet räknar tvärtom med att industrin under 1980-talet kommer att efterfråga mindre arbetskraft och minska sin sysselsättning med 3 20 eller ungefär 30 000 personer. Frågan är: Kan detta leda till något annat än ökad arbetslöshet — och ökad arbetslöshet bland den grupp som redan tillhör de svagaste på arbetsmarknaden? Detta, fru talman, kan inte vara en rimlig väg ut ur våra ekonomiska problem. Det hjälper inte att sänka förbrukningen för att få den i balans med tillgångarna, om dessa tillgångar samtidigt minskar. Vi ökar inte tillgångarna genom att tiotusentals fler människor tvingas att sluta arbeta. Vi får inte en stark och slagkraftig industri i ett klimat av ekonomisk stagnation, hård åtstramning och fortsatt inflation. Socialdemokratin anvisar en annan väg. Den bygger på det som i fyra årtionden har varit själva kärnan i Sveriges ekonomiska utveckling: att alla människor som vill och kan arbeta också skall göra det. Det är bara genom människors arbete som ett ökat välstånd kan skapas och de produktiva tillgångarna utnyttjas till fullo. Därför måste sysselsättning och produktion hållas uppe också under den kommande lågkonjunkturen. Det kan i varje fall aldrig komma i fråga att försvåra och fördjupa lågkonjunkturen genom att staten drar in köpkraft från människorna. Det är också i detta ekonomiska klimat som det är realistiskt att tro att industrin kan stimuleras till ökade investeringar, till den nödvändiga förnyelsen och utvecklingen. Då blir det meningsfullt för företagen att satsa på forskning och för samhället på utbildning. Med full sysselsättning kan löntagarna känna trygghet också i förändringar, då går det att skapa den flexibla arbetsmarknad som regeringen efterlyser. Och med trygghet för sysselsättningen, med vinster som används för produktiva investeringar, blir det också möjligt att nå rimliga uppgörelser på lönemarknaden och att hålla inflationen nere. När det gäller inflationen är det i själva verket bara i ett samhälle där produktionen fortsätter att öka som vi har en chans att börja få ner takten i prisstegringarna. Regeringen lovar nu att dagens 15-procentiga inflation skall kunna halveras till 7 26. Men om man inbillar sig att detta skall kunna uppnås genom arbetslöshet och ekonomisk stagnation, tar man grundligt miste. Det finns i dag alltför många länder som försökt använda arbetslösheten som vapen mot inflationen men som hopplöst fastnat i det som kallas stagflation, dvs. man åstadkom arbetslösheten men fick behålla inflationen. Det är också i en ekonomi som ger sysselsättning och ökad produktion som man kan minska underskottet i samhällets finanser utan att det går ut över sysselsättningen och tryggheten. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att sakligt och utan prestigemässiga bindningar pröva samtliga poster i regeringens s.k. sparproposition. Men vi kommer inte att acceptera några ingrepp som skapar arbetslöshet eller ökar de sociala klyftorna. Socialdemokratin kommer i höst att konkret och i detalj redovisa hur den ekonomiska politiken skall utformas. I denna riksdag finns nu en borgerlig majoritet. Den har hittills inte visat något intresse för våra förslag, men hittills har vi kunnat tro att det fanns en grundläggande enighet om att den fulla sysselsättningen var ett övergripande mål. Nu har vi berövats den illusionen. Vår uppfattning är därför att vi denna höst står inför ett vägskäl i svensk politik, där den borgerliga regeringen vill slå in på en helt annan väg än den som det här landet nu följt i snart 50 år. För denna omläggning har riksdagen inte något mandat från väljarna — från de människor som kommer att få betala priset. Därför borde väljarna i ett nyval få avgöra vilken väg vi skall följa. Därför kommer vi att rikta en misstroendeförklaring mot regeringen Fälldin.

Fru talman! I kammardebatten under det urtima riksmötet för drygt en månad sedan betecknade jag det beslut vi då stod i begrepp att fatta — om moms och vissa punktskatter — som ett visserligen på kort sikt nödvändigt men i ett längre perspektiv ganska ointressant ingrepp av stabiliseringspolitisk natur. Det var regeringens kommande sparpaket och dess åtgärder för att skapa ett bättre näringsklimat som skulle bli avgörande för våra möjligheter att varaktigt återföra Sveriges ekonomiska utveckling på rätt kurs. Dessa frågor skall under hösten behandlas av riksdagen. Det är nu det avgörs, om vi med berått mod skall traska vidare på den väg som bara kan leda utför. Eller om vi skall ta oss samman och välja en färdriktning som till en början blir mödosam men som ändå för fram till en återupptagen balanserad tillväxt och fortsatt förstärkning av välfärden för hela vårt folk. Vi är inte ensamma om att ha hamnat i en besvärlig situation. I flera andra utvecklade länder har man tvingats göra drastiska omläggningar av den politiska kursen. Försummelser på det näringspolitiska området och en alltför snabb utbyggnad av den offentliga sektorn har i förening med höjda oljepriser försämrat deras internationella konkurrenskraft. Många nationer har drabbats av ekonomisk stagnation med samtidigt både snabb inflation och stor arbetslöshet. Till en början har man brukat möta dessa svårigheter med ännu mer offentlig styrning och reglering. Men så småningom har den ständiga utvidgningen av det politiska beslutsområdet framstått inte som åtgärd mot utan som en orsak till de problem man brottas med. Följden har också blivit en växande misstro mot statliga ingripanden och central planering och i stället ett förnyat intresse för att förbättra marknadsekonomins funktionssätt. Man har blivit skeptisk till selektiva insatser och föredragit generella metoder, bl.a. en restriktiv penningpolitik. Detta är en utveckling som har kunnat iakttas i stora problemtyngda industriländer som USA, Storbritannien och Frankrike, men också i t.ex. Holland med en utlandsberoende välfärdsekonomi som mycket liknar vår egen. Egentligen kan det sägas att vi svenskar är anmärkningsvärt sena med att företa den här omprövningen. Våra aktuella problem har sina rötter långt tillbaka i tiden. Ser man på 1970-talet som en helhet har den samlade produktionsökningen varit endast hälften av genomsnittet för OECD länderna. Särskilt svag var industriproduktionens tillväxt, medan de offentliga utgifterna ökade i oförminskad takt. Svårigheterna har skjutits på framtiden med hjälp av utländska lån. Internationella jämförelser visar att vi utmärker oss även i andra avseenden. Vi har gått loss i toppen av den internationella skatteligan och blev redan 1976 ensamma om den diskutabla äran av att ha en skattkvot på över 50 Jo. Som jag tidigare framhållit här i kammaren lyckades dock de borgerliga regeringarna hejda skattetryckets ökning vid ca 53 96 i slutet av 1970-talet. De offentliga utgifterna har däremot fortsatt att stiga, så att de nu utgör nära två tredjedelar av bruttonationalprodukten. Det ger ett statligt budgetunderskott som motsvarar ca 10 920 av våra samlade resurser. Det finansieras delvis med upplåning från företag och enskilda inom landet. Men nära hälften måste få formen av statliga lån från utlandet. Ett land kan inte någon längre tid arbeta med ett budgetunderskott och en utlandsupplåning av den storleksordning jag just beskrivit. Bland mycket annat leder det till en snabb prisstegring. Och egentligen ligger ju inflationen bakom de flesta av de politiska problem vi diskuterar just nu: inom skattepolitiken, inom bostadspolitiken, inom näringspolitiken osv. Vad särskilt gäller näringslivets villkor och därmed sysselsättningen vill jag erinra om att den stora statliga upplåningen driver upp ränteläget och tar i anspråk kapital, vilket måste inverka negativt på investeringstakten i industrin och därmed på dennas expansionskraft. Om det således är nödvändigt att minska gapet mellan utgifter och inkomster i statens budget, kan det teoretiskt ske på två sätt: genom höjning av skatterna eller genom sänkning av utgifterna. Jag betonar teoretiskt. För som regeringen framhåller är det i praktiken otänkbart att genom skattehöjningar föra upp inkomsterna i nivå med utgifterna. Ett försök i den riktningen skulle omedelbart leda till skattesystemets slutliga kollaps. Det skulle definitivt ta knäcken på företagsamheten i vårt land. Och det skulle medföra väldiga reallönesänkningar för tjänstemän och arbetare, som de att döma av erfarenheterna från i våras aldrig skulle kunna förmås att acceptera. I verkligheten har vi alltså ingen handlingsfrihet. Det finns bara en utväg, och det är att begränsa de offentliga utgifterna. Detta blir ofrånkomligt, oavsett vilken politisk majoritet som regerar i framtiden. Det enda valet vi har är om vi skall börja genast eller om vi föredrar en utveckling, där det måste bli ännu sämre, innan det kan bli bättre. Regeringens besparingsförslag i proposition 20 skall således genomföras. Ingen skall tro, att vi moderater är lyckliga över att behöva pruta 300 milj.kr. på ett redan försvagat försvar, för att ta ett exempel. Men vi får väl — för att ta ett annat exempel — trösta oss med, att det gamla moderatkravet om avskaffande av de kommunala markförvärvslånen nu förverkligas. Sparplanen är i sin helhet en rimlig avvägning mellan skilda intressen, och den bör här i riksdagen också behandlas som en helhet. Men årets sparpaket räcker naturligtvis inte långt. Det är nödvändigt att regeringen håller fast vid sin föresats att genomföra besparingar, så att budgetunderskottet minskar motsvarande 1 96 av bruttonationalprodukten varje år framöver. I den fortsatta planeringen är det då angeläget att komma ihåg, att besparingar i budgetsammanhang betyder just utgiftsminskningar. Att i stället höja skatten är inte någon besparing — det är en intäktsökning, som har delvis andra samhällsekonomiska verkningar. Den begränsar utrymmet för investeringar i näringslivet, och risken är dessutom att den bäddar för nya utgifter. Resonemanget gäller på sätt och vis också beträffande avgifter och taxor. Till skillnad från en skatt medför visserligen en kostnadsanpassad avgift på en offentlig tjänst att medborgarnas efterfrågan hålls nere på en realistisk nivå: den kan den vägen verka utgiftsbegränsande. Men varken höjda skatter eller höjda avgifter tar direkt sikte på att rätta till det grundläggande balansproblemet med en offentlig sektor som är alltför stor i förhållande till vår industriella kapacitet. Det går heller inte i längden att bara hålla tillbaka transfereringar och lägga om samhällets service i olika avseenden. En minskad arbetsvolym måste också ge utslag i begränsningar av antalet offentliganställda. Men det bör påpekas, att liksom i övrigt besparingsarbete blir det i första hand fråga om att begränsa ökningstakten. Detta är angeläget även med hänsyn till behovet av att näringslivet skall kunna tillfredsställa sin efterfrågan på arbetskraft. Men alla ansträngningar är förgäves, om inte också kommuner och landsting hjälper till. Kommunförbunden förutsäger nu att ökningen av den kommunala konsumtionen nästa år kan hållas nere vid målsatta 3 20. Det är bara det, att man har syndat på nåden med högre ökningstal så länge nu att det i framtiden inte finns utrymme för volymökningar på ens 3 96 om året. Det blir kanske inte ens hälften. Det duger helt enkelt inte att låta den genomsnittliga kommunalskatten regelmässigt stiga med sisådär 50 öre om året. En femtioöring låter kanske inte så mycket. Men på fem år blir det en marginalskatteskärpning med 2,5 procentenheter, när vi i stället måste röra oss i den andra riktningen. Kommunerna måste liksom staten kunna hålla nere sina utgifter och medverka till att marginalskatterna hamnar på en mera rimlig nivå. I slutändan blir det regeringens och riksdagens uppgift att se till att så också blir fallet. Vad som redan hunnit döpas till oktoberplanen är alltså bara första steget i vad som måste bli ett mångårigt arbete för att sanera Sveriges ekonomi. Det är bra att kommande etapper inordnas i det reguljära budgetarbetet. Men vi måste vara medvetna om att uppgiften rimligen blir svårare för varje år. Redan nästa gång blir det aktuellt att skära bort 6 å 7 miljarder av sådant som vid årets prövning ansetts oumbärligt. Saken blir inte lättare av att vi går in i en svagare konjunktur. Men den brist på yttre och inre balans som råder redan i utgångsläget, och risken för att vi ytterligare skulle försämra vår konkurrenskraft, gör att avmattningen inte kan mötas med generella efterfrågestimulanser av det slag som vi tidigare varit vana vid. Inte heller blir det möjligt att med statliga bidrag stötta nedläggningshotade företag i samma utsträckning som hittills. För att en räddningsaktion i nuvarande läge skall vara försvarbar måste det finnas en realistisk möjlighet för företaget att återvinna hälsan på sikt. Jag vill understryka vad som sägs i besparingspropositionen, att konstateranden av detta slag inte innebär ett godtagande av en större arbetslöshet än vad som är absolut nödvändigt. Tvärtom är den stramare politiken en förutsättning för att vi inte skall råka ut för verkligt omfattande sysselsättningsproblem längre fram. Låt mig som en sista synpunkt på det fortsatta besparingsarbetet påpeka att det inte i längden kan vara tillräckligt att skära jämna skivor ur den nuvarande utgiftsstrukturen. Det blir också nödvändigt med systemförändringar. Som sådana ser jag de åtgärder som kan bli resultatet av den förutskickade översynen av arbetslagstiftningen och ledighetslagarna. Strävan måste vara att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och att förbättra framför allt den utlandskonkurrerande industrins möjligheter att expandera när efterfrågan ökar. Fru talman! Jag har i mitt anförande över huvud taget inte berört de socialistiska oppositionspartiernas ståndpunkter. Delvis beror det på att jag egentligen inte har uppfattat några konstruktiva förslag från det hållet den senaste tiden beträffande frågan hur vi skall lösa landets ekonomiska problem. Importdepositionerna tycks ha försvunnit lika fort som de dök upp. Men dessutom bekräftar det nu lämnade beskedet om ett kommande förslag om misstroendeförklaring, att man även för framtiden är inställd på att driva demonstrationspolitik. Om nu någon hade trott att ett brett samförstånd skulle kunna etableras över blockgränsen i svensk politik, måste väl yrkandet om misstroende vara ett klart besked om motsatsen. Det är också en uppfordran till de tre borgerliga partierna, till de borgerliga riksdagsgrupperna, att mangrant sluta upp kring vår regering och dess politik antingen det gäller sparprogrammet, som varit mest aktuellt här i dag, eller andra förslag som kommer senare i höst, som t.ex. Bromma flygplats, Sölvbacka strömmar eller generalklausulen mot skatteflykt.

Fru talman! Den sedan länge väntade nedgången i den internationella konjunkturen är nu ett faktum. I Förenta staterna kommer recessionen att nå sin botten mot slutet av året. Kring årsskiftet bör sedan en förbättring kunna inträda. De europeiska länderna ligger i allmänhet något senare i konjunkturcykeln. De befinner sig f. n. mitt i en nedgångsfas, och en återhämtning är att vänta någon gång under hösten 1981 och början av 1982. För Sveriges del har vi främst märkt av den försämrade konjunkturen i en svag exportutveckling och en sjunkande orderingång under slutet av året. Det finns nu anledning att räkna med en oförändrad exportvolym. Däremot kommer importvolymen att öka. Dessutom kommer bytesförhållandet att försämras. Bytesbalansunderskottet 1980 ökar av de bägge skälen till ca 22 miljarder kronor, vilket är ungefär dubbelt så mycket som i fjol. Industriinvesteringarna ökar rätt kraftigt, men från en alltför låg nivå. I år beräknas ökningen till 16 26. Det är mycket väsentligt att industriinvesteringarna fortsätter att öka också under nästa år. För att underlätta detta kommer regeringen att besluta om frisläpp av investeringsfonderna också under 1981, men bara inom den konkurrensutsatta sektorn. De belopp som i år obligatoriskt satts av till vinstfonder kommer också att frisläppas nästa år, om de används till investeringar. Slutligen kommer regeringen att lägga en proposition med förslag till investeringsavdrag för maskiner, inventarier och byggnader. Genom dessa stimulanser bör investeringarna inom industrin kunna fortsätta att öka trots den internationella konjunkturavmattningen. Med tanke på den svaga utländska efterfrågan skall vi inte räkna med att bytesbalansen kan förbättras nästa år. Tvärtom bör vi ställa in oss på någon ytterligare försämring. Detta begränsar naturligtvis handlingsfriheten i den ekonomiska politiken. Men genom åtgärder för att hålla uppe industrins investeringar och genom en aktiv arbetsmarknadspolitik bör det vara möjligt att hålla den relativa arbetslösheten på en lägre nivå än under konjunktur nedgången 1971-1972, dvs. på en nivå som vid en internationell jämförelse framstår som unikt låg. Det är helt klart att bytesbalansläget inte tillåter någon ökning av den privata konsumtionen under nästa år. Pensioner och bidrag av olika slag kommer att öka trots de begränsningar som gjorts i besparingspropositionen. Det innebär att en viss försämring av reallönerna är oundviklig. Detta gäller enligt min bedömning oberoende av på vilken nivå nästa års löneavtal kommer att träffas. Den svaga reallöneutvecklingen får betydelse också för skattepolitiken. Inkomstskatteskalorna för nästa år skall snart fastställas. Överläggningarna med parterna har avslutats, och nu skall regeringen dra sina slutsatser. Till grund för inkomstbeskattningen måste ligga indexregleringens princip. Det är inte inflationen utan riksdagen som skall bestämma skatten. Men sedan vi kompenserat för inflationen måste vi också ta hänsyn till den skattemässiga effekten av en dålig reallöneutveckling. Reallöneutvecklingen påverkar det samlade skatteuttaget mätt i procent av skatteunderlaget. Stiger realinkomsterna ökar det samlade skatteuttaget. Men om realinkomsterna sjunker, så minskar skatteuttaget. Genom skattesystemet dämpas alltså effekten för den enskilde av en realinkomstförändring. Det är bl.a. oljeprishöjningarna vi alla får betala genom en dålig realinkomstutveckling. Vi behöver också, som jag ofta framhållit, anpassa vår konsumtion till våra samlade produktionsresurser. Vi kan inte alltför länge leva över våra tillgångar. Det är därför regeringen utarbetat sin sparplan, och det var därför den urtima riksdagen nyligen höjde den indirekta beskattningen. Enligt regeringens mening bör effekterna för den enskilde av oljeprisförändringar och en höjd indirekt beskattning inte dämpas genom att det direkta skatteuttaget minskar i motsvarande mån. Det nya justerade index som nu arbetas fram och som föreslås ligga till grund för basbeloppen i framtiden bör också få bestämma utvecklingen av basenheten i skattesystemet. Därför kommer regeringen att föreslå riksdagen att basenheten nästa år ändras från nu fastställda 6 500 kr. till något lägre nivå. Med en sådan mer begränsad uppräkning av basenheten så skapas ett visst utrymme för fortsatta marginalskattesänkningar också nästa år och för bibehållande av den tillfälliga skattereduktion som införts i år i samband med avtalsrörelsen. Ett viktigt mål för regeringens skattepolitik är att stimulera sparande och produktiva investeringar och samtidigt motverka olika former av spekulation. Men reglerna för kapitalbeskattningen försvårar detta. Sparande i bank och aktier är skattemässigt missgynnat i förhållande till många andra placeringar. Ändå är det de pengar som är placerade i bank och aktier som får den mest produktiva användningen i vår ekonomi. Och ingen penningplacering borde ju löna sig bättre än den som underlättar produktiva investeringar. Men i dag är det inte så. I mycket är detta inflationsoch spekulationsekonomins fel. Att exempelvis driva företag och ge jobb åt människor lönar sig i allmänhet ganska dåligt. Och skulle företagen för en tid gå hyggligt, så hörs omedelbart skallen mot deras ökade vinster. Tyvärr lönar sig oftast spekulativa investeringar bäst. Hus och annan fast egendom stiger snabbt i pris tack vare inflationen. Korta affärer i premieobligationer har blivit ett sätt att klara spekulationsvinster undan realisationsvinstbeskattning. Rena onyttigheter som diamanter och medaljer drar till sig alltför stor del av det kapital som så väl skulle behövas för andra ändamål. Förmögenheter skapas i dag lättast genom lånefinansierad spekulation i inflationsvinster och ibland också genom skatteundandragande. Insatser i produktiv verksamhet lönar sig ofta sämre. Så kan vi i längden inte ha det. Det är hög tid att se till att hederligt arbete, sparsamhet och produktiva investeringar får sin belöning. Vi kan inte bygga ett samhälle på någon annan grund. Vissa realisationsvinster kan gott beskattas litet hårdare. Skattefusk, skatteflykt och undanhållande av skatt måste beivras med större kraft än tidigare. Men de som vill placera sitt sparande i ett företag borde kunna känna samhällets stöd och uppmuntran och dessutom kunna räkna med en rimlig avkastning efter skatt om företaget går bra. På samma sätt borde bankspararna kunna se sitt sparande premierat. Och marginalskatterna på vanliga inkomster måste sänkas ytterligare. Det kan tyckas att det borde gå att nå betydande enighet kring dessa enkla principer och deras praktiska tillämpning. Ett viktigt prov på om det är möjligt kommer redan i höst. Då lägger regeringen fram förslag till åtskilliga förändringar i skattesystemet som tillsammantagna har just den här inriktningen. Skattesparandet är ett sätt att motverka den orättvisa behandlingen av småsparande på bank och i aktier. Men andra åtgärder bör också vidtas. Sålunda kommer regeringen att föreslå, att skatten på realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar skärps högst betydligt, särskilt när det gäller korta innehavstider. Därigenom blir fastighetsspekulation mindre lönsam. Regeringen kommer också att pröva om det är möjligt att skärpa beskattningen av spekulativa placeringar i diamanter, medaljer o. d. De höjda taxeringsvärdena kommer i viss utsträckning att få slå igenom i fastighetsbeskattningen. Även detta kommer i någon mån att minska lönsamheten i fastighetsplaceringar, även om det inte på något sätt är det huvudsakliga syftet. Samtidigt som realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar bör beskattas hårdare så bör den nu alltför hårda aktiebeskattningen mildras. Det är nödvändigt att med lämpligt avvägda skattelättnader stimulera aktiesparandet, men då i former som ökar näringslivets tillgång till riskvilligt kapital samtidigt som de är fördelningspolitiskt acceptabla. Ingen skall kunna dra sig undan den del av den samlade skattebördan, som faller på honom eller henne. Därför krävs det kraftfulla åtgärder mot skattefusk och skatteflykt.

Det är mycket viktigt, inte minst för tilltron till rättvisan i skattesystemet, att stat och kommun verkligen kan tillgodogöra sig de pengar som de har rätt till. Skattefusk, skatteflykt och underlåtenhet att betala skatteskulder kan aldrig accepteras. Alla människor måste ta på sig den del av skattebördan som rätteligen borde falla på dem. Lagen mot skatteflykt är en viktig pusselbit i sammanhanget. Den gör det betydligt svårare än hittills att operera i skatteoch bolagslagstiftningens utmarker med komplicerade transaktioner, vilkas främsta syfte är att undvika skatt. Men även underskottsavdragen används ibland för att minska skatten på ett sätt som lagstiftaren knappast kan ha avsett. När storinkomsttagare genom att systematiskt utnyttja möjligheterna till underskottsavdrag år efter år kan uppträda som nolldeklaranter är det, som jag har sagt tidigare, fru talman, en utmaning mot föreställningen om ett rättvist skattesystem. I synnerhet med det höga skattetryck som oundgängligen måste finnas i ett modernt välfärdssamhälle är det av en alldeles avgörande betydelse att skattebördorna fördelas rättvist mellan de skattskyldiga och att ingen kan dra sig undan sin del av ansvaret. På det här området återstår en del att göra, men jagtror att det skall vara möjligt att under bred enighet bedriva arbetet för ett rättvisare skattesystem, som drabbar alla lika och som gynnar hederligt arbete, sparsamhet och produktiva investeringar på andra aktiviteters bekostnad. Grundproblemet, fru talman, i den svenska ekonomin är, som jag tidigare understrukit, att vi som folkhushåll konsumerar mer än vi för tillfället producerar. Det här är något som medborgarna har klart för sig. Och det är dessutom något som de flesta människor inser att vi i längden inte kan fortsätta med. Att vi måste anpassa även den offentliga sektorns anspråk till nationens resurser står klart för de flesta, och det finns ett betydande allmänt stöd i opinionen för stramhet i budgetarbetet. Men hur den stramheten skall tillåtas påverka olika verksamheter och anslag råder det delade meningar om. I konkreta frågor finns mycket mindre enighet än på det allmänna planet. Det är det dilemma vi som politiker står inför. Och det upplever naturligtvis inte minst jag som budgetminister. De flesta människor är medvetna om behovet att hushålla med allmänna medel, och de understöder gärna i princip ansträngningar att åstadkomma en sådan hushållning. Men bakom i stort sett varje mer betydande kostnadspost i den offentliga budgeten står ett organiserat intresse med opinionsbildande förmåga, som driver på för ökade åtaganden och ökade kostnader. Även om de flesta är överens om att vi måste få bättre balans i statens budget och om att vi inte kan fortsätta vägen med ständiga höjningar av det samlade skattetrycket, så går det praktiskt taget aldrig att uppbåda någon intressegrupp av något slag, som offentligt är beredd att försvara ett konkret besparingsförslag som den själv är berörd av; och inte något annat besparingsförslag heller. I stället möter i stort sett varje sparåtgärd ett segt motstånd. En kostnadskrävande reform har många upphovsmän och ett otal försvarare. Ett konkret besparingsförslag saknar oftast andra upphovsmän och försvarare än de få personer som har det direkta ansvaret för statens finanser. Den här ojämvikten i den allmänna opinionen återspeglar naturligtvis det enkla faktum, att enskilda människor och organisationer som inte är berörda av en viss åtgärd från statens eller kommunernas sida står tämligen oengagerade inför den, medan de som drar nytta av den ofta är starkt engagerade till förmån för den. Inte minst gäller detta naturligtvis personer, som yrkesmässigt är verksamma på det berörda området. Men det vore felaktigt att tro, att det är inifrån apparaten som de expansiva krafterna får sin främsta näring. De som är mottagare av offentliga transfereringar eller offentliga tjänster är inte sällan en mycket stark och engagerad påtryckningsgrupp. När jag fortsättningsvis kommer att tala om de offentliganställdas roll när det gäller att påverka den statliga och kommunala verksamhetens omfattning är det snarast för att påvisa, att de också har en viktig roll att spela när det gäller att åstadkomma en effektiv hushålllning med offentliga medel. De offentliganställda är nästan alltid sin egen verksamhets varma anhängare. Och de vill oftast ha större resurser till sitt eget område. Läraren vill ha mindre klasser och mer undervisningsmateriel, flygofficeraren fler krigsflygplan, kirurgen bättre operationsutrustning, bibliotekarien möjlighet att köpa in fler böcker, byråchefen vill ha fler medhjälpare och kontorsbiträdet bättre utrustning att arbeta med, osv. Det är fullständigt naturligt att det förhåller sig på det här sättet. Vem ser brister i verksamheten klarare än de som arbetar på området? Hittills har det mest naturliga ansetts vara att kräva ökade resurser för att råda bot på bristerna. Och de offentliganställdas organisationer stöder för det mesta sådana krav. Det är ju deras uppgift att slå vakt om medlemmarnas arbetsförhållanden. Men samtidigt är det också deras uppgift att slå vakt om medlemmarnas privata konsumtionsstandard. Och där finns en inbyggd motsättning. År 1965 utgjorde de offentliga utgifterna en dryg tredjedel av BNP. En tillväxt av den offentliga sektorn, som var väsentligt snabbare än den totala tillväxten, lämnade ändå en del kvar för reallöneökningar, därför att den offentliga sektorns utgifter var förhållandevis begränsade i utgångsläget. I år utgör den offentliga sektorns utgifter två tredjedelar av BNP. Om de offentliga utgifterna i det läget visar en snabbare ökning än den totala tillväxten, blir det inget utrymme alls över för reallöneökningar. Ty det är inte möjligt att åstadkomma reallöneökningar genom att ytterligare öka budgetunderskottet. Insikten om behovet av sparsamhet också på det egna området växer sig nu allt starkare ute i myndigheter och förvaltningar och bland enskilda människor. Och det är också nödvändigt att så sker. Det besparingsprogram som i måndags lades på riksdagens bord kan inte ses som en engångsinsats. Arbetet med att på olika sätt dämpa statsutgifterna måste föras vidare. Med detta vill jag inte ha sagt, att kommande besparingsprogram skall läggas upp på samma sätt som det som nu lagts fram. Det blir successivt allt svårare att på det relativt enkla sätt som nu skett identifiera besparingsmöjligheter och genomföra sparprojekt. Utom i de allra enklaste fallen måste nämligen besparingar — om de skall bli effektiva — föregås av relativt ingående utredningar. Tänkbara besparingar måste bedömas med hänsyn till sina samhällsekonomiska och fördelningspolitiska effekter. Det är något som i växande utsträckning kommer att kräva att arbetet med att finna och ta till vara sparmöjligheter bedrivs planmässigt och i ett långsiktigt perspektiv. Här har de offentliga verken och myndigheterna och deras anställda en viktig roll att spela. Det är ute på arbetsplatserna som det konkreta, långsiktiga arbetet med omprövningar och besparingar måste börja. I långt högre grad än hittills måste myndigheterna inrikta sitt planeringsoch budgetarbete utifrån förutsättningen om oförändrad eller minskad resurstilldelning och med syfte att identifiera och lämna förslag till omprövningar. Jagtror att en inriktning av det här slaget kommer att kännas stimulerande för många offentliganställda. Det är genom att se med konstruktivt kritiska ögon på den egna verksamheten och genom att vara beredd att ompröva inslag i den som man kan förbättra verksamheten. Att bara begära ökade resurser för en utökning av verksamheter man inte har vilja att ompröva blir inte längre möjligt. Jag hoppas att de offentliganställdas fackliga organisationer i växande utsträckning kommer att inrikta sig på en kritisk granskning av de verksamheter deras medlemmar är satta att sköta. En sådan kritisk granskning har organisationerna naturligtvis alltid bedrivit. Men jag skulle gärna se att man hade en ännu skarpare blick för vad som kan förbättras, effektiviseras och göras enklare. På så sätt skulle vi gemensamt kunna öka möjligheterna att frigöra resurser för de nya reformer som vi gärna skulle vilja se förverkligade men som vi i dag inte har råd med.

Fru talman! I den borgerliga skattepolitiken har slagnumret varit den s.k. indexregleringen av skatteskalorna. Det storslagna i den idén — har man hävdat — är att inflationen inte får höja skatterna. Budgetministern sade nyss - om jag uppfattade honom riktigt — att det inte är rätt att vissa prishöjningar via indexregleringen leder till att skattebetalarna får en sänkning av sin inkomstskatt. Dessa prishöjningar skulle av någon anledning vara oljeprishöjningar och höjda indirekta skatter. Men, herr Wirtén, detta är ju något som aldrig kan ske med indexreglerade skatteskalor. De sänker aldrig skatterna, det har ni till leda upprepat för oss. Det enda som de innebär är att skatterna inte höjs på grund av inflationen. Har det gått upp en talgdank i budgetdepartementet, eller vad är det som har hänt? Om man står fast vid sin uppfattning att indexreglerade skatteskalor aldrig sänker skatterna, innebär det som budgetministern för en stund sedan sade, att skattebetalarna genom höjda skatter skall betala oljeprishöjningar och höjningar av den indirekta skatten. Det kan man väl tänka sig, men varför formulera det på det sättet? Om ni nu skall börja fiffla med basbeloppet så att det inte längre motsvarar prisstegringen, vart tar då automatiken vägen? Det var ju den andra finessen idet här sammanhanget. Automatiskt skulle skattebetalarna få garanti för att deras skatter inte höjdes i takt med inflationen. Upplöses inte hela idén om ni gör på det här viset? Är det inte så, herr Wirtén, att det som kvarstår med den här indexregleringen är att den är ett utmärkt sätt att så att säga med något slags vetenskaplig motivering sänka skatterna mest för dem som tjänar mest? Varför är det så att de som försvarar indexregleringen är de som har de högsta inkomsterna i det här landet? Varför är det så att de som slåss med näbbar och klor för indexregleringens bevarande framför allt är de som tjänar på den? Om inte folkpartiet inser — vi får om en stund höra vilka insikter herr Wirtén har nått — vilka skador som den här sortens skattepolitik åstadkommer på vårt skattesystem och på våra möjligheter att nå fredliga, rimliga uppgörelser på lönemarknaden, då är budgetministern och regeringen att beklaga.

Fru talman! Jag vill ta upp några synpunkter från Kjell-Olof Feldts tidigare inlägg, därför att de knyter väl an till resonemanget om inflationsskyddade skatteskalor. En huvudtes i Kjell-Olof Feldts anförande nyss var att vi skulle ha låtit ett av de mål som var uppsatta för den ekonomiska politiken ta över alla övriga mål, nämligen att det nu bara gäller att se till att vi får balans i vår ekonomi. Fru talman! Det förhållandet att vi i dag har större bekymmer med att klara av att nå det här målet gör självfallet, Kjell-Olof Feldt, att vi måste se till att vi lever mer i takt med vad vi har sagt att vi skall göra — såväl socialdemokrater som vi i folkpartiet och företrädare för andra partier. I dag är det verkliga problemet för den svenska ekonomin att vi arbetar med så stora obalanser både gentemot vår omvärld och i den interna ekonomin. Är inte Kjell-Olof Feldt beredd att erkänna att så är fallet? I Kjell-Olof Feldts anförande lät det i stället närmast som om det för dagen största problemet skulle vara att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Men så är det ju inte, Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldt framställde saken så, att man fick ett intryck av att regeringen skulle göra skräckmålningar av den ekonomiska situationen just nu. Jag har verkligen inte ägnat mig åt den övningen — inte för ett ögonblick. Däremot tycker jag att Kjell-Olof Feldts tal om varsel i väldig omfattning under hösten är en verklighetsförfalskning som det är överraskande att höra från en så kunnig ekonom som Kjell-Olof Feldt ändå är.

Nu gör Kjell-Olof Feldt och andra socialdemokrater en stor affär av att vi kan möta en växande arbetslöshet. Ja, jag håller med om att vi naturligtvis kommer att utsättas för påfrestningar i en nedåtgående konjunktur. Konstigt vore annat. Men om vi går över de dåliga resultat som socialdemokraterna redovisade i början av 1970-talet i en betydligt bättre konjunktursituation än den som vi i dag befinner oss i och i ett läge då svensk ekonomi stod mycket starkare än den gör i dag, kan vi inte vara tillfreds därmed. Vi kommer åter att göra allt vad vi kan för att just upprätthålla vårt mål. Det är inte sviket, Kjell-Olof Feldt. Jag tror dock det vore klokt av socialdemokraterna att erkänna att det i dag framför allt gäller att åter få balans i den svenska ekonomin. Klarar vi inte av det, blir problemen på arbetsmarknaden och i andra avseenden oändligt mycket större längre fram. Det vet Kjell-Olof Feldt liksom alla andra i denna kammare. Det gäller att ingripa nu och göra det på ett riktigt sätt. Där tycker jag att det vore av intresse att få föra en konstruktiv debatt med Kjell-Olof Feldt om vad socialdemokratin vill åstadkomma i förhållande till vad regeringen nu föreslår. Kjell-Olof Feldt ställde ett par i och för sig väldigt viktiga frågor. Han sade att det gäller att förstärka industrin så att vi kan exportera mera. Han följde upp detta genom att fråga: Finns det då marknader att få avsättning på för de produkter som vi tillverkar, och vad händer om vi inte finner de marknaderna? Det är helt riktiga frågor, och de är värda att grubbla över. Regeringen har redovisat en rad åtgärder för att förstärka industrin. Jag skall inte repetera det. Det har gjorts här förut, och Kjell-Olof Feldt nämnde själv några inslag om hur regeringen tänker förstärka kapitaltillgången och se till att det kommer folk till industrin. En väldigt viktig förutsättning då är emellertid att det finns stimulanser i ekonomin så att anställda och företagsledningar finner det lönsamt att arbeta. Då kommer inflationsskyddet i skattesystemet naturligtvis in. Vad socialdemokraterna lyckades åstadkomma under de år på 1970-talet som de regerade var en ständigt allt brantare marginalskattekurva för löntagarna. Det medförde att tjänstemän och arbetare inte tyckte att de extra arbetsinsatserna var tillräckligt lönsamma. Det tycks vara den modell som Kjell-Olof Feldt åter vill lansera. Genom att rasera hela inflationsskyddet höjer ni skatterna med ungefär 7,5 miljarder kronor. 7,5 miljarder kronor större skattetryck på det svenska folket är vad socialdemokraterna vill ha. Detta leder ofrånkomligen till skärpta marginalskatter i stället för en avfasning av marginalskattetabellen, vilket ändå är vad stora delar av det svenska löntagarkollektivet i dag efterfrågar. Nu missförstod Kjell-Olof Feldt på det gruvligaste mitt inlägg. Vad jag sade var att reallöneökningar leder till en skärpning av det samlade skatteuttaget och, omvänt, att reallönesänkningar leder till en minskning av det samlade skatteuttaget med det inflationsskydd som vi har. Det tror jag är ett helt obestridligt faktum, Kjell-Olof Feldt. Vi behöver nog inte föra någon debatt om den tesen. Får man en reallöneökning och hamnar i en tabell med högre progression, får man givetvis en skärpning av den statliga inkomstskatten. Det var detta jag pekade på.

Kjell-Olof Feldt sade att socialdemokraterna har en annan väg än den som regeringen presenterar. Jag spetsade verkligen öronen och tänkte: Nu får vi höra vad oppositionen skall göra. Fru talman! Åter var det som kom väldigt tunt. Vad Kjell-Olof Feldt sade var att vi naturligtvis skall se till att alla som vill och kan arbeta får göra det. Ja, vem går emot det förslaget? Som jag förut sade ställer självklart alla partier upp på en sådan tes i enlighet med vad som anges i målen för den ekonomiska politiken. Kjell-Olof Feldt fortsatte med att säga att man då inte får dra ned på efterfrågan. Betyder detta, Kjell-Olof Feldt, att ni just nu faktiskt rekommenderar att budgetdepartementet, ekonomidepartementet, riksbanken och riksgälden skall fortsätta att låna resurser utomlands för att späda på efterfrågan i Sverige? Det är anmärkningsvärt, om detta är er väg ut ur den kris som vi nu befinner oss i. I en TV-debatt i går kunde vi tillsammans konstatera att just räntekostnaden är en snabbt växande börda för det svenska folkhushållet. Vi har räntekostnader som motsvarar ungefär 1 90 av bruttonationalprodukten, medan vårt södra grannland Danmark i dag är uppe i 3 20 av bruttonationalprodukten. Och om vi inte, Kjell-Olof Feldt, snabbt gör någonting på denna punkt, kommer vi redan i mitten av 1980-talet att ha samma räntebörda som Danmark. Om det är socialdemokraternas rekommendation, tror jag att Sveriges befolkning skall vara glad så länge den nuvarande regeringen har ansvaret för den svenska ekonomin. Om ökad utlandsupplåning är socialdemokraternas rekommendation, finns det faktiskt skäl att ställa krav på misstroendevotum mot oppositionens politik.

Fru talman! Vi kommer att få känna av lågkonjunkturens påfrestningar. Därför gäller det att ingripa nu, säger budgetministern. Vet herr Wirtén vad han sysslar med egentligen? Allt det som regeringen i höst har föreslagit denna riksdag kommer ju att leda till en ökning av arbetslösheten. Nog begriper väl Rolf Wirtén att om man drar in 14 miljarder kronor i köpkraft, 3 90 av bruttonationalprodukten, så kommer det att minska efterfrågan och öka riskerna för arbetslöshet. Det gäller att ingripa nu, säger alltså Rolf Wirtén. Ja, men inte med den föreslagna politiken, om det är tal om att klara sysselsättningen. Rolf Wirtén lovar: Vi skall bibehålla det här målet. Vilket mål? Är det 3 96 arbetslöshet, som arbetsmarknadsministern talar om? Eller är det 3,5 946 arbetslöshet, som konjunkturinstitutet förutspår? Säg ifrån vilket målet är! Är det högst 2 Zo arbetslöshet som är målet, eller vad är ni ute efter? Det tillhör den enklare demagogin när Rolf Wirtén säger att socialdemokraterna vill höja skatterna med 7,5 miljarder genom att avskaffa indexregleringen. Alla i denna kammare vet att vi — i enlighet med förslag som vi har framfört år efter år — har för avsikt att ersätta indexregleringen med en annan typ av skattesänkning som är rättvis. Fru talman! Det är en sak som är konstig i denna debatt. Jag stod 4 meter från Rolf Wirtén med en utmärkt högtalarutrustning till mitt förfogande när jag frågade honom varför han säger att regeringen måste justera indexregleringen så, att folk inte får sänkta skatter därför att oljepriserna stiger. Rolf Wirtén började yra om reallönesänkningar och reallönehöjningar, något som jag inte alls hade talat om. Jag frågar: Varför säger Rolf Wirtén att höjda oljepriser via indexregleringen sänker skatten? Varför skall ni röra i indexsystemet? Hela finessen med indexregleringen är ju, enligt er tidigare uppfattning, att den enbart leder till att folk inte får höjda skatter. Hur kan indexregleringen i det ena fallet hålla skatten oförändrad och i det andra fallet sänka den därför att det råkar vara oljepriserna som har höjts? Herr Wirtén är ny i budgetdepartementet, men detta med indexregleringen måste han lära sig. Jag vill säga till Rolf Wirtén: Du kommer inte att klara av ditt förhållande till arbetsmarknadens parter förrän du har rett ut hur du egentligen anser att indexregleringen fungerar. Du kan inte på ena stället anse att den är neutral i förhållande till skattenivån och på det andra stället säga att regeringen måste justera och ändra indexregleringen därför att den annars sänker skatterna. Du måste också förklara varför just höjda oljepriser inte skall få leda till sänkta skatter. Varför kan inte samma sak gälla för höjda kaffepriser, höjda kopparpriser eller någonting annat? Tidigare fungerade enligt er mening indexregleringen så automatiskt och fint, nästan vetenskapligt. Nu är det fråga om rena godtycket. Nu väljer ni ut, justerar och tramsar. Jag vidhåller: Hela syftet är att sänka skatterna mest för dem som tjänar mest.

Fru talman! Jag konstaterar återigen att det uppenbarligen inte finns någon vilja från socialdemokraternas sida att ta tag i det huvudproblem som jag upplever i den svenska ekonomin just nu — de obalanser vi har. Kjell-Olof Feldt har återigen bara sagt att det inte hjälper oss att göra besparingar; det är fel väg. Och han angav inte heller någon annan metod för att komma till rätta med problemet. Han kritiserar bara att vi i det här skedet försöker redovisa möjliga besparingar i statsbudgeten. Sedan går han över till att fråga vad det är för mål för sysselsättningen som regeringen har. Ja, det står i oktoberplanen hur vi sett på sysselsättningen för den närmaste tiden — det känner Kjell-Olof Feldt väl till. Där står också 3 96 angivet i texten. Det är vad vi sannolikt kan vänta oss med de satsningar som vi nu gör för näringslivet — de stimulanser som kommer via olika kanaler — så att man där kan hålla i gång sysselsättningen på bästa möjliga sätt. Jag tror inte alls att Kjell-Olof Feldt är ovetande om vad vårt mål är i det här avseendet. Sedan gällde det inflationsskyddet. Jag har nog uppfattat det här alldeles rätt. Däremot är det tveksamt om Kjell-Olof Feldt förstod vad jag sade i mitt första inlägg. Oljekostnaderna har stigit mycket kraftigt, de har tiodubblats under 1970-talet. Och det har varit en anledning — kanske den allra viktigaste — till att stora delar av löntagarkollektivet under några år fått vidkännas en reallönesänkning. Detta förhållande att vi fått minskade reallöner gör ju att löntagarna med nuvarande indexteknik kommer lägre i de progressiva skatteskalorna— detta måste vara helt obestridligt — och då också får ett sänkt skatteuttag. Vi menar att det finns anledning att något reducera inflationsskyddet med anledning av detta faktiska förhållande. Konstigare än så är det inte, Kjell-Olof Feldt. Försök inte dribbla bort detta med att tala om kaffepriser och annat! Är det så att socialdemokraterna vill föra in det i något nytt inflationsskydd kan vi ju resonera om det, men vad vi redovisat klart och öppet är att man bör beakta dessa oljekostnader liksom de indirekta skatterna.

Fru talman! Våra statsråd har en benägenhet att uttrycka sig så att arbetare reagerar. Per Ahlmarks ”Lycka till” — sagt till arbetare i Olofström med allvarliga bekymmer — har blivit beryktat. I den liberala konkurrensens namn torde statsrådet Wirtén ligga bra till att överträffa sin partikollega, åtminstone hos gruvarbetarna i malmfälten, som i måndagens TV-sändningar från regeringens presskonferens om sparpaketet fick sig till livs visdomsorden: Vi skall arbeta oss ur krisen! Detta sades dagarna efter det att gruvarbetarna genom sina fackliga företrädare tvingats godta en 13 dagar lång permittering. Hur tror regeringen att den skall bli trodd bland arbetarna när sådant här händer? Permitteringarna inom LKAB rör visserligen ”bara” 5 500 arbetare i gruvorna i Malmberget och Kiruna och i hamnarna i Luleå och Narvik, dvs. långt borta från kanslihus och annan byråkrati, exempelvis LKAB:s ledning. Men det finns nog anledning att varna för uppfattningen att avståndet på något sätt skulle vara betryggande. Gruvarbetarna satte stenar i rullning genom sin storslagna strejk för tio år sedan. Det som nu händer i malmfälten kan väcka minst lika stor uppmärksamhet — även om också andra delar av landet, gruvsamhällen inte minst, i dag är drabbade. Gruvsamhällenas situation kunde utmärkt väl användas som tema för en eller annan ny vers till den kända låten Sådan är kapitalismen. Bedömningarna av konjunkturläget från ett kvartal till ett annat varierar med nära nog samma hastighet som gruvhissarna ner till resp. upp ifrån 500-metersnivån. Under sommaren sade man från högsta ort — inte gruvort, utan chefernas tillhåll — att man behövde ta upp så mycket malm att det krävdes maximala insatser av arbetarna. Nu i oktober är det så dåligt på malmmarknaden att gruvarbetarna måste stanna hemma i två veckor — eller 13 dagar, som facket lyckats pruta kravet till. Arbetarna utgör alltså företagsledningens säkerhetsventil. När arbetet ger förtjänster, då skall arbetskraften utnyttjas till det yttersta. Men när förtjänsterna uteblir, då kan arbetarna hålla sig ifrån sina arbetsplatser. Det är en cynism som får den mest garvade kompromissförespråkare att ta sig för pannan. Enligt pressen har nu chefen för Kirunaförvaltningen sagt att problemen skall lösas på platsen, inte genom rop på hjälp från Stockholm. Bra! Låt oss då bara få se någonting av LKAB-ledningens vilja att lösa problemen! Låt oss från något ansvarigt håll inom LKAB få höra att man inte längre står bakom den tuffa men fullständigt samhällsfientliga parollen ”Vi är här för att bryta malm!”. Har man övergett den tesen, så borde nämligen en hel del i malmfälten kunna bli annorlunda. Det har i den press som tagit som sin uppgift att förgylla de borgerliga regeringarnas göranden och låtanden gjorts ett stort nummer av LKAB:s vilja att bredda verksamheten i malmfälten. Man har då pekat på planerna att sätta i gång brytning av den s.k. Viscariamalmen. Nu skall, enligt förljudanden, dessa planer läggas på is, vilket medför stora svårigheter inte minst när det gäller att ordna ersättningsjobb åt dem som förlorar sina arbeten när den planerade nedläggningen av driften i Tuolluvaara sker. Det är alltså inte så mycket bevänt ens med talet om ”att bryta malm”. Att man är och har varit ointresserad av andra uppgifter finns många -: exempel på. Läsning av en skrift med titeln Fem reportage från näringslivet i Norrbotten ger många anledningar att tänka på Hasse Alfredson-upplevelsen bakom orden: ”Det var det -—-- ! Det hade jag inte en aning om!” Skriften ger som sagt många exempel på att man är ointresserad av andra uppgifter, men jag skall nöja mig med att i korthet återge ett, närmast med utgångspunkt från hur det statliga LKAB har agerat, men också som en belysning av hur högtidliga riksdagsbeslut i regionalpolitiska frågor följs, eller snarare inte följs. Naturligtvis kan någon avfärda detta exempel som en partsinlaga, men må så vara! Det står ju fritt för den andra parten att ge sin version. Det aktuella företaget, Mining Transportation i Kiruna, som tillverkar truckar, startade när det inom LKAB uppstod behov av en ny typ av truckar, då man gått över från spårbunden till spårlös drift och inlett arbete under jord. LKAB förutsattes utgöra basen och den nödvändiga hemmamarkna den för trucktillverkarna, som dock från början satsade på att bli exportföretag. Så fungerade det också till en början. Företaget fick betydelse för kommunen, både för att det gav arbetstillfällen och för att det skapade en stimulans för övrig verkstadsindustri på orten. När den tekniska högskolan i Luleå äntligen kom till stånd inleddes och utvecklades ett nära och bra samarbete mellan högskolan och företaget för att utveckla truckföretaget. Men samarbetet med LKAB kärvade till sig. Det blev svårare för Kirunaföretaget att använda gruvan i produktutvecklingen, men utländska truckföretag fick möjlighet att provköra där och kunde sedan använda detta i sin marknadsföring. Detta är ett av många exempel på hur LKAB underlåtit att satsa resurser för att bidra till en industriell utveckling i den region där malmen bryts. Men LKAB är inte ensam bov i dramat. I mitten på 1960-talet konstruerade företaget en ny typ av järnvägsboggie. Från SJ:s sida var man först intresserad, och bangården i Kiruna uppläts för provkörningar som gav bra resultat. Men så blev det stopp. Från högsta SJ-håll sattes tummen ned för projektet, och ingenting mer hände. Men så lanseras samma eller liknande vagnsystem i Västtyskland. Nu är SJ intresserat och följer utvecklingen. Det kunde man ju ha fått göra inom landets gränser. Men Kiruna ligger kanske i fel riktning. För resande upphandlare är det förstås intressantare att resa till Västtyskland. I studien Påhittigheten blockerad? har sekretariatet för framtidsstudier noterat det här som ett exempel på bra uppfinningar som inte blivit till bra produkter i svenskt näringsliv. Det kan vara intressant att återge åtminstone ett par meningar ur denna studie. Det sägs bl.a.: ”Endast om SJ besuttit ett ovanligt mått av djärvhet och förutseende hade verket vågat satsa på uppfinningen och därmed eventuellt lagt grunden till en ny svensk exportindustri. Den som är liten måste satsa desto djärvare för att inte gå under i konkurrensen.” Men detta är inte allt. Även SIDA, också det ett statligt verk, har en del på sitt samvete. Det här truckföretaget fick nämligen för några år sedan en möjlighet att lägga in anbud på produkter för leverans till ett biståndsprojekt i Vietnam. Detta anbud och ett anbud från det sydsvenska företaget Kockums utsågs som de tekniskt bästa, och SIDA fick i uppdrag att bedöma vilket företag som borde få uppgiften. Expertis uttalade antingen att projekten var likvärdiga eller att Kirunaföretagets var bättre. Mycket hände. Från regionalt håll gjordes enträgna uppvaktningar, och man motiverade ett önskat regeringsingripande med det svåra sysselsättningsläget i Kiruna.

Det här handlade alltså om i varje fall likvärdiga anbud. När SIDA:s för ärendet ansvarige fick frågan om det inte förhöll sig så svarade han: ”Dom var väl ganska likvärdiga. Det är ju väldigt svårt att jämföra två stycken såna här prylar.

Jagär inte ute efter att sätta en orts behov av arbetstillfällen emot en annan orts behov. Men någonstans måste det äntligen bli allvar av att välja väg för den fortsatta regionalpolitiken.

Här fanns det uppenbarligen projekt. Från Kiruna kommun har f. ö. en hel rad projekt presenterats i syfte att råda bot på det nuvarande svåra läget. Jag vill i det här sammanhanget bara uttala förhoppningen att dessa frågor behandlas snabbt och får nödvändigt stöd. När det gäller LKAB, som mitt anförande inleddes med och som alltjämt utgör basen för malmfältkommunernas framtid, så finns det också raka krav. För att LKAB skall kunna fortsätta att utvecklas måste arbetena med de nya gruvnivåerna Malmberget 85 och det som i Kiruna kallas Kuj-1000 omedelbart sättas i gång. För detta måste regering och riksdag anvisa erforderliga medel. Det handlar om miljardinvesteringar, visst, men skall malmfälten överleva så måste dessa investeringar göras innan det är för sent. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi i olika sammanhang påvisat riktigheten i uttrycket: Förädla mer ger jobb åt fler. I betydande grad hänger LKAB:s och därmed malmfältskommunernas framtid på den delen av produktionen. I det sammanhanget behöver jag bara nämna våra förslag rörande konstgödselframställning, med apatit från gruvorna och andra råvaror inom länet som bas jordartsmetallerna, som representerar stora värden och brytning av den tidigare nämnda viscariamalmen. Jag hade tillfälle att i Herbert Söderströms Pejling för män i TV i går kväll höra Nils Åsling tala om att man ersatt Stålverk 80 med satsningar på bredd och differentiering av näringslivet i Norrbotten — exakt så var industriministerns formulering. Eftersom nu Nils Åsling står efter mig på talarlistan hoppas jag att han ger mig och andra TV-tittare som noterade den här uppgiften besked om vad det är för satsningar han avser, hur många arbetstillfällen de har gett osv. Till redovisningen hör förstås, Nils Åsling, också uppgifter om vilka jobb som har försvunnit under de här åren och hur många människor de åtgärderna har berört. Fru talman! Frågan om malmfrakterna och vilken betydelse den kostnadsbiten har för LKAB har diskuterats vid flera tillfällen. När det gäller gruvbrytning handlar det mycket om transporter. Det krävs olika slag av transporter för att få malmen från brytplatserna till sovrings-, anrikningsoch kulsinterverk och slutligen till utskeppningshamnarna. När frakterna, sedan malmen lastats i järnvägsvagnarna, kostar lika mycket som hela den tidigare produktionskedjan, då handlar det om orimligheter. Om frakterna för Lapplandsmalmen skulle ligga på samma nivå som den LKAB:s konkurrenter har, skulle LKAB ha gått med vinst både 1979 och nu 1980. Det visar fraktkostnadernas betydelse. LKAB har ekonomiska bekymmer. Men löser man dem genom att permittera arbetare? Nej. Lösningen ligger definitivt inte i att arbetare ställs utanför sina arbetsplatser. Det måste handla om någonting betydligt mer konstruktivt. De anställdas spontana krav på ledningens avgång hänger nära samman med att de konstruktiva greppen så länge har saknats. Kravet på att ledningen måste komma närmare själva gruvverksamheten växer sig allt starkare. LKAB:s huvudkontor måste flyttas till malmfälten! Fru talman! Det här anförandet har helt kommit att handla om malmfälten. Jag är övertygad om att det övriga Norrbotten håller mig räkning för det. Malmfälten har under åren stått för en betydande del när det gällt att skapa det som kallas det svenska välståndet. Det är därför inte på något sätt oberättigat att de aktuella bekymren i dessa kommuner får spela åtminstone någon roll i en av riksdagens allmänpolitiska debatter. Det som nu händer i LKAB berör f. ö. inte enbart malmfälten, utan det har i stor utsträckning att göra med utvecklingen av stålproduktionen inom länet. Detta i sin tur hänger samman med kravet på en ny inriktning av järnoch stålpolitiken, något som andra talare från vpk också kommer att beröra.